Herr talman! Herr Olsson i Timrå har frågat industriministern vilka åtgärder som planeras för att trygga sysselsättningen för dem som arbetar vid de nedläggningsbeslutade massaindustrierna inom Västernorrlands län — i första hand Svartviks sulfitfabrik, vilken läggs ned redan den 8 juni i år. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Sysselsättningen i Västernorrlands län är starkt beroende av sågverks-, massaoch pappersindustrin, även om en väsentlig differentiering av näringslivet har ägt rum. Staten medverkar genom regionalpolitiska och andra insatser till att nå en sådan differentiering men också till att trygga sysselsättningen inom skogsindustrin. Allt tyder nu på en förbättrad konjunkturutveckling inom denna sektor. Detta, tillsammans med konjunkturuppgången inom näringslivet i övrigt, ger enligt min mening förutsättningar för förbättrade sysselsättningsmöjligheter i länet. När det gäller Svartvik vill jag, utöver vad jag nu har sagt, nämna att särskilda förmedlingsaktiviteter har pågått från tidpunkten för varslet och att en samrådsgrupp har arbetat kontinuerligt med problemen vid företaget. Hittills har ungefär 130 personer kunnat få ny anställning. Enligt vad jag har inhämtat från länsarbetsnämnden finns ett antal lediga platser i regionen och omställningsarbetet fortsätter från alla berörda parters sida.

Herr talman! Jag får tacka inrikesministern för svaret på min enkla fråga. Anledningen till att jag ställde frågan var att SCA har beslutat om nedläggning av sulfitfabrikerna i Svartvik, Kramfors och Fagervik i Västernorrlands län. Tillsammans berörs 769 anställda. Den största oron känner man i Svartvik, som i första hand kommer att drabbas av nedläggningen, närmare bestämt redan den 8 juni. Enligt vissa rykten skulle man nu vara redo för en nedläggning först i augusti. Då denna frist inte nämnvärt skulle förbättra de anställdas situation, har det framförts krav från fackligt håll om en fortsatt drift till våren 1974. Min fråga blir därför: Är inrikesministern beredd att medverka till en sådan lösning beträffande Svartvik? Detta skulle möjliggöra en bättre planering för de anställda. Utöver de beslutade nedläggningar som jag har berört uppstår svårigheter för entreprenörfirmor av skilda slag som en följd av fabrikernas nedläggning. Byggbranschen har och kommer också att få stora problem. Därför krävs det kraftåtgärder för att upprätthålla sysselsättningen i Västernorrlands län.
Herr talman! Jag har av länsarbetsnämnden i Västernorrlands län inhämtat att den samrådsgrupp som jag omnämnt gjort en framställning till SCA om att driften skulle fortsätta fram till våren 1974. Det uppges också att SCA skulle ha sagt att företaget avser att pröva denna framställning i en positiv anda och att en förutsättningslös utredning i frågan skulle göras. Jag har härutöver inte fått någon annan information men vet att SCA i de bedömningar som SCA förut gjort av möjligheterna att fortsätta driften vid ifrågavarande företag funnit att detta var förenat med mycket stora kostnader. Vi har inte heller från statligt håll några möjligheter att gå in i ett sådant sammanhang och täcka kostnaderna. I varje fall måste det vara fråga om en mycket begränsad tid och inte om engagemang av den storlek som har angivits i den tidigare diskussionen. Jag kan således inte ge någon annan uppgift än att samrådsgruppen har gjort denna framställning. Jag föreställer mig att den kommer att bli föremål för ingående prövning inom företagen, om man där kan finna någon möjlighet att lösa problemet. Det innebär, som herr Olsson i Timrå framhållit, självfallet en oerhörd påfrestning på samhället och medborgarna när ett så betydande antal anställda som det här är fråga om ställs utan sysselsättning. Trots de insatser som gjorts från samhällets sida har vi ännu inte kommit i ett läge där vi kan säga att vi på ett tillfredsställande sätt löst detta problem.
Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig, om jag avser vidtaga några åtgärder i anledning av de från flera håll kommande lärarprotester na mot arbetsförhållandena i skolan. Jag har för en kort tid sedan framhållit i riksdagen att, sedan det genomgripande yttre reformarbetet av skolan är avslutat för den tid som i dag kan överblickas, intresset nu bör koncentreras bl.a. på att söka nya vägar för att få alla barn och ungdomar att uppleva skolarbetet som meningsfullt. Det är vidare angeläget att söka former för ett ökat kommunalt och lokalt ansvarstagande för skolan. Detta är uppgiften för bl.a. utredningen om skolans inre arbete och utredningen om skolan, staten och kommunerna. Jag finner det naturligt att de uttalanden från lärarhåll som herr Nordstrandh torde åsyfta får vägas in i pågående utredningsarbete.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Orsaken till min fråga är, som ju framgår av den, att lärarinläggen — eller lärarprotesterna, om man så vill — tilltar mot vissa förhållanden i skolan och mot att ingenting konkret görs från de högsta skolmyndigheternas sida. Flera aktioner har varit och är på gång i landet. Jag skall inte räkna upp dem. Gemensamt för alla aktioner tycks vara kravet på att man i första hand skall se till, att ungdomarna på högstadiet får tillfälle att syssla med annat än uteslutande teoretiskt skolarbete, när de nu inte har lust, ork eller möjlighet att följa med. Fältropet — man kan nästan tala om ett sådant — lyder: Återinför de praktiska linjerna, differentiera klasserna, stärk specialundervisningen! Under tiden ställer skoltrötta elever till med en massa ohägn — jag skall inte redogöra för det. Meningsfull undervisning går inte att upprätthålla för vare sig de svagt studiemotiverade eller de läsbegåvade och studievilliga. Nu säger utbildningsministern, och för det vill jag tacka honom, att sådana här uppfattningar från lärarhåll får vägas in i det pågående utredningsarbetet. Det är bra att det blir bokfört. Men man menar att man inte kan vänta med allt tills de sittande utredningarna — exempelvis SIA, som väl är den betydelsefullaste i det här avseendet — har kommit med något konkret och användbart. Jag hade inte väntat mig annat än att utbildningsministern skulle referera till interpellationsdebatten den 13 april angående tänkbara åtgärder för att öka elevernas upplevelse av meningsfullhet i skolan. Statsrådet hänvisade där till förlängd pryo, jämkad studiegång, utökade praktiska studiealternativ och fler timmar för ämnena konst, ekonomi och teknik. Allt det där är gott och väl, herr Carlsson, och visar att statsrådet har klart för sig vad det gäller. Men lärarna — och jag tillmäter dem stor betydelse i det här sammanhanget; de kan ju de här tingen — vill ha något radikalare åtgärder och framför allt snabbare. Utbildningsministern utfäste sig inte till någonting sådant i interpellationsdebatten. Vad lärarna vill är just att utbildningsdepartementet skall ta initiativ. Det som jag nu frågar är, om man måste hålla på att vänta på SIA, på remissförfarandet osv., innan man tar något initiativ. Om utbildningsministern ville ge ett positivt svar vore jag tacksam.
Herr talman! SIA-utredningen har tillkommit bl.a. efter ett antal riksdagsmotioner, och som herr Elmstedt påpekade i den debatt vi hade för drygt 14 dagar sedan måste det väl från riksdagens utgångspunkt vara rimligt att man avvaktar resultatet av det utredningsarbetet. Det är inte heller fråga om ett mycket långvarigt utredningsarbete, vars slut vi inte ser. Jag vill hänvisa till att SIA-utredningen har lagt fram en diskussionspromemoria om bl.a. de problem som herr Nordstrandh tog upp. Det finns alltså möjlighet redan nu att ute bland lärare och elever föra en diskussion. De konkreta förslagen tror jag däremot att departementet inte skall lägga nu. Det skulle kanske t.o.m. uppfattas som en nonchalans mot de parlamentariker och de läraroch elevrepresentanter som nu arbetar för fullt i SIA-utredningen, om vi föregrep deras arbete genom att lägga någonting som — förmodar jag att herr Nordstrandh menar — skulle träda i funktion redan fr.o.m. höstterminen 1973. Det skulle dessutom möta mycket stora praktiska svårigheter och i vissa fall vara teoretiskt omöjligt att framlägga sådana förslag, eftersom vi i stora delar måste redovisa sådana för riksdagen. Jag menar därför att den tid vi har på oss — och den är inte särskilt lång — tills SIA:s slutliga förslag kommer, skall vi utnyttja för att diskutera bl.a. problem av det slag som herr Nordstrandh har tagit upp i sin enkla fråga.
Herr talman! Jag har full förståelse för att det nog inte går att lägga fram något mera genomgripande förslag så att det skulle kunna träda i kraft redan till nästa läsår. Men att man skulle komma att trampa utredare och andra på fötterna genom ett förslag tror jag däremot inte att man behöver befara. Jag skall ta upp en annan sak som SIA inte sysslar med men som har samband med vad vi nu debatterar. Jag vet inte om utbildningsministern såg TV 2:s program Knuff annandag påsk om svenskundervisningen på de yrkestekniska linjerna. Även om jag inte brukar titta mycket på TV 2, gjorde jag det händelsevis den gången. SÖ:s representant gjorde inget starkt intryck då — kröp närmast bakom en flod av välmenta och avvärjande ord. Han ville inte ta något initiativ i fråga om problemet med svenskundervisningen. Jag antar att utbildningsministern känner till det. Det skulle ju inte kosta så mycket att dela en klass och låta vardera halvan få två undervisningstimmar av fyra. Är utbildningsministern beredd att för sin del överväga att ta något initiativ? Det måste väl bli ett riksdagsbeslut, men initiativet bör kanske komma från utbildningsdepartementet. Vad säger utbildningsministern om detta?
Herr talman! Med all respekt för programmet Knuff vill jag säga att det inte har rätt att ställa enkla frågor i riksdagen. Men nu ställer herr Nordstrandh med anledning av det programmet ytterligare en enkel fråga, som jag kanske inte nu skall lämna något mera definitivt svar på. Det är klart att vi här står inför en svår situation för lärare som skall skapa en meningsfull svenskundervisning för en sådan grupp ungdomar som tidigare i allmänhet slutade skolan efter sjunde klass. Vi har nu ambitionen att ge dem en elvaårig utbildning och att föra in en teoretisk undervisning i ämnet svenska. Motivet är naturligtvis att vi vill förbättra deras möjligheter till skriftlig och muntlig kommunikation. Jag vet att det var mycket stora problem den första terminen, men jag har en känsla av — efter de kontakter jag har haft med lärare — att man redan nu har funnit en del metoder som visar sig gå bättre, och man ser mera optimistiskt på möjligheterna. Däremot kan jag inte i dag svara på frågan om man skall framlägga ett så pass radikalt förslag som herr Nordstrandh nu talar om, för det innebär ändå att man skulle halvera klasserna. Det har ju, som herr Nordstrandh förstår, uppenbara spridningseffekter med hänsyn till den diskussion om klasstorlekar som vi för i dag.
Herr talman! Det var inte en ny fråga, utan det var en fortsättning av frågan. Programmet Knuff var en fortsättning på en lärarprotest som kom från Göteborg, och det är därför som jag är särskilt väl initierad. Jag kan kanske förstå att utbildningsministern inte nu så att säga på direkten vill säga att han skall göra på det sätt som här rekommenderas från lärarhåll i ett förslag som alltså har framförts till skolöverstyrelsen.

Jag tror att detta är ett problem som vi faktiskt kan lösa i den riktning som har föreslagits av lärarna vid Hedéns gymnasium i Göteborg och av de många andra lärare som delar deras uppfattning.
Herr talman! Herr Strindberg har frågat mig, vilka förslag som kan emotses för de fortsatta utbildningsmöjligheterna för eleverna på gymnasieskolans vårdlinje, grenen barnoch ungdomsvård, och när förslag kan väntas. Det ankommer på barnstugeutredningen att utreda utbildningsfrågorna inom barnstugeområdet. I detta sammanhang kommer de av herr Strindberg efterfrågade utbildningsbehoven att prövas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det var ju ett imponerande snabbt svar; tyvärr måste jag säga att jag inte är lika imponerad av innehållet i det. Bakgrunden till min fråga är ganska naturlig. Vi har nyligen fått en proposition, nr 84, med förslag om att de elever som går igenom den nya vårdyrkesskolan, grenarna hälsooch sjukvård, psykiatrisk vård och åldringsvård, skall ha möjligheter till en särskild utbildning till sjuksköterskor på tre terminer. Men för eleverna i barnoch ungdomsvård hänvisar departementschefen i sitt svar till barnstugeutredningen. I propositionen hänvisas till att U 68 överväger den eftergymnasiala vårdutbildningen och att man avvaktar förslag, varför man i propositionen begränsat sig till de grenar som jag nyss nämnde. Det är ju gott och väl att både U 68 och barnstugeutredningen arbetar med de här problemen. Men det måste vara något fel, herr utbildningsminister, i ett utbildningssystem där de första eleverna lämnar gymnasieskolans vårdlinje om en månad — det gäller barnoch ungdomsvård — medan man här hänvisar till U 68 och barnstugeutredningen. Nog borde man rimligtvis kunna ställa det kravet på utbildningspolitiken att det finns ett tidsmässigt samband mellan de utbildningsvägar som öppnas för ungdomarna på gymnasiet och de utbildningsvägar som därefter skall stå till buds. Jag tycker det är cyniskt mot de elever som om några veckor lämnar den nya gymnasieskolans vårdlinje, grenen barnoch ungdomsvård, att utbildningsministern i sitt svar hänvisar till barnstugeutredningen och i propositionen till U 68. Så får det, herr statsråd, definitivt inte vara i svensk utbildningspolitik.
Herr talman! Konsekvensen av resonemanget utvecklade inte herr Strindberg, och det var kanske klokt, därför att det skulle rimligen ha inneburit att den här linjen över huvud taget antingen inte borde ha kommit till stånd i gymnasieskolan eller att man inte skulle bry sig om vad barnstugeutredningen och U 68 har för uppfattningar i de här frågorna. Det måste departementet göra, innan departementet kan konkretisera sin uppfattning i ett förslag till riksdagen. När det gäller förskoleområdet är det också, som herr Strindberg säkerligen känner till, en väldig kö av sökande. Och det är tyvärr många ungdomar — inte bara de som gått igenom gymnasieskolan utan även sådana som gått andra vägar — som måste vänta, innan de kan få komma in på utbildningen, helt enkelt därför att den tillhör de mera populära och konkurrensen därför är mycket hård. Många använder ju den tiden för att arbeta praktiskt på olika områden, och jag tror att vi allmänt på utbildningsområdet i framtiden får räkna med att praktiska erfarenheter måste spela en större roll. Sedan är det naturligtvis önskvärt att allting kan fungera i ett visst ögonblick precis så som det skall göra en gång i framtiden, när allt är klart. Men verkligheten är ju inte så enkel, herr Strindberg, vare sig på utbildningsområdet eller på andra håll i samhället. Inte heller inom den privata företagsamheten, som herr Strindberg är varm förespråkare för, klarar man av sådana här problem på ett tillfredsställande sätt. Det vet alla som arbetar ute på sådana företag.
Herr talman! Jag skall inte gå in på den privata företagsamhetens situation och dess långsiktiga planering i det här sammanhanget. Däremot har jag definitivt ingen anledning att förneka att jag är en varm anhängare av den. Statsrådet säger att konsekvensen av mitt resonemang skulle vara att man inte borde ha inrättat de här linjerna. Men konsekvensen av mitt resonemang hade varit att man, i samband med att man ser över gymnasieorganisationen och inrättar nya linjer, också tänker på vilka vägar som skall stå öppna för de här eleverna, när de kommer ut efter två år. Man borde alltså ha varit så långt framme i planeringen. Sedan säger statsrådet att det är kö till förskoleutbildningen. Ja, men just därför, herr statsråd, hade det varit angeläget för de här ungdomarna att veta vilka andra vägar man på sikt tänker sig skall stå öppna för dem. Det hade varit angeläget att detta varit klart. Jag har fortfarande inte fått något svar tidsmässigt, dvs. om när man kan förvänta förslag som berör de här ungdomarnas framtida utbildning.
Herr talman! Mitt svar på denna fråga är: I det ögonblick vi har fått förslag från barnstugeutredningen beträffande verksamhetens organisation. Utbildningsdepartementet är i praktiskt taget alla avseenden ett servicedepartement. Vi måste veta hur barnstugeutredningen vill organisera verksamheten, innan vi kan lägga fram förslag. Jag kan för min del, eftersom denna utredning inte är tillsatt av utbildningsdepartementet, inte ge exakt datum då förslag föreligger.
Herr talman! Jag har bara att konstatera, att det svar jag skall ge de ungdomar som gått denna väg och som jag i olika sammanhang träffar samman med, är att statsrådet för dagen inte vet när förslag kan väntas. Jag tror inte att det är någon tröst för dem. Men svaret är kanske förståeligt mot bakgrunden av den utbildningspolitik som förs i detta land.

Herr talman! Det är inte alltid politiker nämner företeelser vid deras rätta namn. Man är kanske i sak helt kritisk men säger sig vara ”förvånad”, man ”ifrågasätter de handlingar som vidtagits” eller använder liknande uttryck. Jag ska inte göra detta utan säga rakt på sak: regeringens sätt att sköta prispolitiken är en skandal. Misslyckandet är stort. Inflationen är värre än på mycket länge. I dag ser vi i en av tidningarna, att regeringen i kompletteringspropositionen spår att prisuppgången kommer att bli närmare 6 procent i år. Prisstegringarna tillsammans med skattesystemets marginaleffekter skapar orimliga lägen för envar som hoppats på att det ska bli något kvar av en ökad inkomst. Det måste vara fel på systemet när löntagarna för att få 2 procent kvar i verklig löneöknig tvingas begära lönehöjningar av storleksordningen 10 procent. Detta beror inte på några naturens makter som är ogina. Det är i stället ett av människor uppbyggt skattesystem och en av människor förvärrad inflation som är orsakerna. De orsakerna skall vi då ha kraft och mod att ändra på. Låt mig i fråga om prispolitiken, som vi behandlar i dag, säga att grundfelet för socialdemokraternas del är att man silar mygg men sväljer kameler. För vad är det som sker? Regeringen missköter år efter år den ekonomiska politiken, så att priserna rusar i höjden alldeles för snabbt. Då störtar regeringen in och angriper — inte grundorsakerna till inflationen utan symtomen. Den ekonomiska politiken läggs inte om. I stället finslipar man regleringsinstrumenten. Den ideologiskt betingade glädjen att reglera, dirigera, ingripa i efterhand tar ut sin rätt. Men handelsministern, som främst är ansvarig för proposition nr 58 om ändrad prisregleringslag, bör inte handla som om det fanns vattentäta skott mellan hans fögderi och finansministerns. Regeringens åtgärder måste ses som en helhet. Det är då inget försvar för herr Feldt, att herr Sträng missköter den ekonomiska politiken. Ändra i stället på den och koncentrera er inte på regleringsinstrumenten — det är den uppmaning som bör ges. Vad vi i folkpartiet länge krävt — ett krav som hela den icke-socialistiska oppositionen står bakom, såsom framgått av finansutskottets betänkande nr 1 — är åtgärder mot inflationens grundorsaker. Sådana åtgärder är utförligt redovisade i motion 982 av Karl Erik Eriksson m.fl. där ett konkret sexpunktsprogram är uppställt. Jag hänvisar till dessa två dokument. Det är illa att socialdemokraterna röstade mot de förslagen nyligen. Men vi tycker att prisstegringarna är så allvarliga att ni nu i varje fall kunde gå med på vad som begärs i reservation 2 till det betänkande nr 20 från finansutskottet som behandlas i dag, nämligen en skyndsam parlamentarisk utredning som skall se över metoderna att bemästra inflationen. Varför vill ni socialdemokrater inte gå med på en sådan utredning? Är inte prisstegringarna så allvarliga att det vore rätt och riktigt om vi satte oss ned tillsammans för att söka mildra dem, för att diskutera hur de medel som finns skulle kunna användas och för att diskutera nya vägar? Varför vara sig själv nog — i synnerhet på ett område som ni visat er inte kunna klara av? Det regeringsförslag som nu föreligger avser främst ändringar i prisregleringslagen av sådan art att prisreglering skall tillgripas redan vid fara för allvarlig prisstegring på viktigare varueller tjänsteområden — alltså inte som tidigare vid betydande fara, och dessutom skulle denna fara hota hela det allmänna prisläget. Förslaget är ett surrogat och obehövligt.

Den senare är behäftad med stora nackdelar. Fri konkurrens är att föredra, fri och effektiv konkurrens i kombination med sådana genomgripande åtgärder i den ekonomiska politiken som jag hänvisat till. Jag yrkar, herr talman, dels bifall till reservationen 1 om avslag på propositionen, dels bifall till reservationen 2 om en snabbt tillsatt parlamentarisk utredning för att minska prisstegringarna.

Herr talman! Landsorganisationens utredningsavdelning säger i sin nyligen utkomna konjunkturrapport att ”under de senaste åren har vi fått vänja oss vid större prisökningar än tidigare”. Man justerar också upp siffrorna i prognoser för prisökningarna under 1973 i förhållande till vad finansministern hade tänkt sig när han lade fram sin finansplan i januari. Precis samma bedömning gör Industriförbundet i sin konjunkturöversikt, och om man får tro de uppgifter som hittills kommit fram tvingas även finansministern inse att prisstegringstakten under året blir högre än han tänkte sig i början av året. Den här ökande inflationstakten är självfallet bekymmersam. Det är mot den bakgrunden som vi i reservationen 2 föreslagit att man skall tillsätta en utredning som skall se över metoderna att bemästra inflationen. En sådan översyn är i allra högsta grad behövlig för att man i tid skall kunna bemästra de faror som den ökande inflationstakten utgör för de ekonomiska grundvalarna för vårt lands — och för den delen även andra länders — ekonomi. Inte heller, herr talman, behöver en sådan utredning stå utan uppslag och idéer om vad som borde göras för att man skall komma till rätta med prisstegringarna. Låt mig kortfattat bara ange fyra huvudpunkter i en ny politik som bättre skulle bemästra prisstegringsproblematiken. För det första måste man naturligtvis se till att näringslivet har sådana resurser att man kan bygga ut och förbilliga produktionen, så att löneökningar inte måste skickas vidare i form av prisökningar. Regeringens politik har brustit i detta avseende. Det visas av att det under den senaste perioden icke kunnat ställas tillräckligt med pengar till förfogande för investeringar. För det andra behöver vi ett skattesystem som inte driver upp priserna. De nuvarande enorma skatterna på inkomstökningar gör att lönerna måste ökas med synnerligen höga procenttal före skatt för att det skall bli någonting kvar efter skatt. På det viset tvingas kostnader och priser i höjden. Ständiga höjningar av löneskatter och olika indirekta skatter verkar självfallet prishöjande. För det tredje behöver den ekonomiska politiken vara sådan att konkurrenskraften gentemot utlandet gradvis förbättras, varigenom man skulle kunna hamna i den trevliga belägenheten att den svenska kronan skulle kunna skrivas upp gentemot andra valutor i stället för att skrivas ned, som nu skett. På det sättet skulle man kunna avskärma sig från de prisstegringar som har sitt ursprung utomlands. Den växelkurspolitik som vi här i landet tvingats föra har inte haft denna fördelaktiga verkan på prisnivån utan tvärtom. För det fjärde måste man ta fasta på nödvändigheten av att föra en konkurrensbefrämjande politik. Man måste sträva efter att inte införa statliga monopol och en byråkratisering på olika ekonomiska områden. Regleringsekonomin är en förklaring till prisstegringarna. De snabba prisstegringar som förekommit på olika offentliga tjänster, t.ex. postens, SJ:s och televerkets, visar att det inte är lätt att sätta konkurrensen ur spel utan att få mycket snabba prisstegringar. De mycket häftiga hyreshöjningarna visar också hur det går när man sätter konkurrensen ur spel. Regeringen har sagt att den vill ha en regleringsekonomi på bostadssidan för att det inte skall uppstå snabba hyreshöjningar. I själva verket är det, enligt vad jag försöker göra gällande, alltså sannolikt tvärtom. De snabba hyreshöjningarna har till icke oväsentlig del sin grund i att man satt konkurrensen ur spel. Vad gör då regeringen i stället för att försöka fundera ut vilka grunderna till de snabba prisstegringarna är? Jo, för att inge sig själv och andra känslan av dådkraft vill man nu ge sig själv en lag som vidgar möjligheterna att införa prisreglering. Men, herr Feldt, om det vore så enkelt att man kunde avskaffa inflationen genom att bara kriminalisera den, om man kunde bota prisstegringarna genom att bara förbjuda dem, då borde man väl ha gjort det för länge sedan! Det är uppenbarligen mycket starkare krafter som här verkar. Genom en sådan här lag kan man inte åstadkomma någonting annat än möjligen att inbilla en del människor att man har gjort något verkligt för att häva de snabba prisstegringarna. Jag vill inte förneka att man tillfälligt kan bromsa prisökningar genom att förbjuda dem. Men allmänheten är inte särskilt betjänt av vad som händer tillfälligtvis utan är i stället intresserad av vad som händer på sikt. Det är endast under mycket speciella omständigheter, omständigheter beskrivna i den nuvarande prisregleringslagen — i krislägen av allvarligt slag — som man genom lagstiftningsåtgärder kan få till stånd annat än tillfälligt gynnsamma verkningar på prisbildningen genom att göra regleringsingripanden. Mot denna bakgrund är det naturligt att, som vi har gjort i reservation 2, föreslå en utredning om inflationsmekanismen. En sådan utredning skulle också, om det visar sig rimligt, kunna framlägga förslag om vissa justeringar i den nuvarande lagstiftningen om prisreglering. Vi kan inte godta den nu föreslagna lagen, som ger mycket svepande befogenheter på mycket lösa grunder. Vi yrkar därför i reservation 1 avslag på det förslaget. Avigsidorna med en prisreglering är ju många, herr Feldt och herr Franzén. Det är dyrt att administrera en prisreglering, och för att den skall bli effektiv fordras det förskräckligt många tjänstemän, som måste kunna följa med vad som händer med alla de miljontals priser som finns ute på en marknad. En annan nackdel är att ett prisstopp kan kringgås, hur intensiv övervakningen än är. Exempelvis kan kvaliteterna försämras och service minskas så att en prisreglering kringgås på ett helt omärkligt sätt — omärkligt för alla dem som skall kontrollera efterlevnaden av prisregleringen, men kännbart för kunderna. Man kan också tänka sig att tillverkningen läggs ner av sådana produkter som vid en prisreglering inte blir lönande. Det är då sannolikt att det närmast blir tillverkningen av enkla standardvaror som kommer att läggas ner, vilket framför allt skulle komma att drabba låginkomsttagarna. Där finns således en inkomstfördelningspolitisk avigsida med en prisreglering. Vi har för övrigt ett exempel som belyser detta, nämligen bostadsmarknaden. Vad är det som har försvunnit genom priskontrollen på bostäder? Jo, det är — som vi kunde se i TV i går — framför allt de äldre, billiga bostäderna som det genom priskontrollen, hyresregleringen, inte har varit lönande att underhålla. Man har helt enkelt förlorat pengar, och husen har fått stå och förslummas, och så småningom har de rivits. Vi skall inte tro att förhållandena blir bättre bara för att kommunen övertar husen — vilket hyresgäströrelsen tänkte sig i TV-programmet i går. Vi vet mycket väl att Stockholms kommun har en lång rad mer eller mindre förslummade lägenheter. Problemen ligger mycket djupare: de ligger just i att prisreglerade produkter försvinner när de inte längre lönar sig. Detta är bakgrunden till att, som Assar Lindbeck har sagt, en hyreskontroll, en prisreglering, är det absolut effektivaste sättet att åstadkomma en ödelagd stad, om man inte skall tänka sig att ett krigstillstånd i stället ödelägger staden. Det är precis detta vi har sett i Stockholm. Det är även mot den bakgrunden som vi vänder oss mot den lättvindighet som präglar regeringens inställning när det gäller att skaffa sig själv befogenheter till en utvidgad priskontroll. Jag tror också att småföretagen är de som lättast kommer i kläm vid en priskontroll. Det är enklare för de stora företagen, herr Feldt, att skicka i väg sina deputationer till prisoch kartellnämnden för att förklara varför företagen måste ha prisökningar av den och den anledningen. Betydligt svårare är det för småföretagare, som har så många uppgifter — och inte mycket assistans i sina egna företag — att resa till Stockholm och redogöra för varför de måste öka sin priser. Därmed är vi inne på en annan nackdel med priskontroll: man får en lång rad undantagsregler för att hindra företagskollapser. Om t.ex. importpriserna har stigit eller om det varit kraftiga löneökningar och priserna inte får höjas, kommer företagen lätt att gå i kvav. Därför blir man tvungen att göra en lång rad av undantag. Man tvingar då också företagen till branschsamarbete, vilket medför minskad konkurrens, som inte kan annat än verka i riktning mot snabbare prisstegringar än man annars skulle få på litet längre sikt. Jag upprepar att jag tror att man kan uppnå gynnsamma verkningar av en prisreglering på kort sikt. Det går kanske att i statistiken se, om man hugger till med prisregleringar, att det för den eller den perioden blev litet mindre prisökningar, men det är vad som händer på lång sikt som vi måste intressera oss för. De här sidoverkningarna, herr talman, har faktiskt icke observerats eller beaktats i det material som ligger till grund för propositionen och inte i propositionen heller. Detta är oroväckande. Det är på grundval av de synpunkter som jag har anfört som en hel del tunga remissinstanser — vilket också herr Möller påpekade — har sagt att prisregleringslagen är ett slag i luften. Kooperativa förbundet, näringsfrihetsombudsmannen och LRF har insett att det i en sund ekonomi inte behövs någon prisreglering. Och i en osund ekonomi fungerar ingen prisreglering. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Vid ett sådant här tillfälle är riskerna för att det blir en ny ekonomisk debatt uppenbara — det har de två talare som varit uppe före mig visat genom att föra in en mängd olika detaljer i resonemanget. Herr Burenstam Linder har på de få minuter han varit uppe berört nästan alla avsnitt inom den allmänna politiken. Det är ganska meningslöst att dra i gång en stor ekonomisk debatt i just detta ärende, som gäller en speciell fråga. För det första har vi haft ett par ekonomiska debatter tidigare i år och för det andra skall vi om bara ett par veckor ha en ny ekonomisk debatt i anledning av kompletteringspropositionen. Därför kommer jag för min del att ägna mig mer åt den fråga som vi nu behandlar. Låt mig först konstatera att socialdemokraterna och centern är eniga i denna som vi tycker viktiga fråga. Båda partiernas representanter i utskottet anser att prisregleringen som ekonomiskt politiskt instrument bör byggas ut och förfinas. Skälen är inte så svåra att förstå, och de finns uttalade såväl i den bakomliggande departementspromemorian som i propositionen. Runt om i världen finns starka tendenser till prisstegringar. De är inte någonting speciellt för Sverige — på många håll är de för övrigt mycket starkare än här. Överallt söker man vägar för att begränsa prisstegringarna och komma åt den mekanism som utlöser dem. Man försöker kväva fröet till prisstegringarna innan det växer upp och utvecklas. Multinationella företag, skillnader i produktivitet mellan olika branscher, klappjakt på råvaror när de internationella konjunkturerna stiger osv. är bara några av de faktorer som ligger bakom prisstegringarna. I allt fler länder har man prövat att använda skilda former av prisreglering för att komma åt en del av prisstegringstendenserna. Det har man gjort i USA, Frankrike, Belgien, Finland, Norge och Danmark — för att ta några exempel. OECD har vidare i en översikt konstaterat att prisregleringen i ett stort antal fall kommit att utgöra ett nyttigt bidrag till antiinflationspolitiken. Det är då naturligt att även vi i vårt land söker komplettera det relativt trubbiga instrument som vi nu har för att via prisreglering påverka prisstegringarna. Centern och vi är eniga om att man måste göra det. Men moderaterna och folkpartisterna i utskottet ställer sig vid sidan om och säger helt enkelt nej till denna ändring i prisregleringslagen. De vill hänskjuta alla dessa frågor, som de har svårt att komma förbi, till en utredning om inflationsproblemen. Detta är som jag ser det en svårförståelig attityd, även om den i och för sig inte är så ovanlig.

Vad anför man då i reservationen 1 som motiv för sin inställning? Det är inte mycket: Vi bör, som också herr Burenstam Linder och herr Möller var inne på, gå på konkurrenslinjen i vår prisoch konkurrenspolitik. Prisstopp är inte en effektiv metod för att stoppa prisstegringarna, säger man. Vi har också hört i dag att varje form av prisreglering medför risker för varusortimentet och för en snedvridning av produktionen. Ungefär detta bygger man upp sin reservation på. Ingen i utskottet har hävdat att vi skall bryta denna huvudlinje i vår prisoch 'konkurrenspolitik. Prisreglering måste också i fortsättningen användas mycket restriktivt. Det har klart uttalats i utskottets skrivning. Varje gång som prisregleringslagen sätts i kraft — och det är ändringar i den lagen det nu gäller, ingenting annat — måste grunderna för tillämpningen inom kort tid underställas riksdagen. Det är i praktiken detsamma som att man stiftar en ny tidsbegränsad lag varje gång prisregleringsåtgärder tillämpas — skillnaden är bara den att lagen har fullmaktskaraktär för att möjliggöra snabba ingripanden, motverka hamstringar och prisstegringsvågor osv. Jag vill upprepa att det härvidlag inte föreligger något förslag om ändring. Även i fortsättningen skall, om prisregleringslagen sätts i kraft, frågan så fort som möjligt underställas riksdagen. Det är väl garanti nog för att Kungl. Maj:t inte i onödan använder sig av prisreglering som instrument i den ekonomiska politiken. Vi har sagt att prisreglering möjligtvis kan vara ett instrument bland många andra. Det är alltså riksdagen som alltfort får slutligt avgöra i vilken omfattning det här instrumentet bör användas. Vi som bildar utskottsmajoritet har emellertid funnit det vara underligt att inte även moderaterna och folkpartisterna i utskottet har kunnat ansluta sig till det som är huvudfrågan, nämligen om man skall få använda prisreglering för att stämma inte bara i ån utan helst redan i bäcken. Den föreslagna lagändringen innebär ju att Kungl. Maj:t skall få befogenhet att sätta lagen i kraft och tillämpa någon form av prisreglering även innan en inom en sektor fortsatt prisstegring hunnit sprida sig till hela prisområdet.

Ett bifall till reservationen är sålunda detsamma som att man anser att det räcker med ett enda instrument i utrustningen, dvs. en prisreglering över hela fältet. Man tar på sitt ansvar att Kungl. Maj:t, som man vill skall ansvara för den ekonomiska politiken, skall behöva sitta och vänta tills faran för prisstegringar är så överhängande på hela prisområdet att det inte finns mycket annat än ett generellt prisstopp att ta till. Jag hoppas att det rena avslagsyrkandet och yrkandet om utredning inte innebär att man tar avstånd från att Kungl. Maj:t också i fortsättningen skall få använda lagen i sådana fall som föranledde att den tillämpades 1970 och 1972 och där tillämpningen sedermera godkändes av riksdagen. Det skulle ju vara inkonsekvent när man själv godkänt förordnandena och när man så vältaligt i reservationen ordar om behovet av åtgärder mot inflationen. Men när det gäller den inflationsutredning, som berörs i reservationen 2, vill reservanterna hänskjuta frågan om ändringar i prisregleringslagen till denna utredning, som skall ta sig an hela komplexet med inflationsbekämpande åtgärder. Det är ingen liten uppgift man här skisserar. Emellertid har den ju föga samband med den fråga vi nu diskuterar. Vem föreställer sig i sin vildaste fantasi att en utredning av aldrig så stora dimensioner — den borde ju nästan vara internationell — skulle kunna hitta på lösningar som gjorde prisregleringen som medel mot prisstegringar i vissa lägen helt inaktuell. Vi har ju erfarenheter av situationer då vi ansett oss behöva prisregleringsåtgärder, närmast ett prisstopp på vissa varor, för att kunna stå till svars. De erfarenheterna blir inte annorlunda av att man skjuter frågan framför sig. Reservanterna vill tydligen basera utredningens direktiv på de relativt löst framkastade synpunkter som återfinns i en folkpartimotion, väckt i början av året. Den har inte bara, som det heter i reservationen, behandlats av utskottet i annat sammanhang. Den har också avvisats av riksdagen så sent som för mindre än ett par månader sedan. En huvudtanke i den motionen var bl.a. att man skulle tillgripa indexreglerade skatteskalor. Det skulle vara en effektiv insats mot prisstegringar. Man skulle tillgripa sparstimulerande åtgärder av typen indexlån exempelvis. Motionärerna tror också att det skulle vara en effektiv insats mot inflationen att indexreglera allt flera faktorer i samhälisekonomin. Då borde man studera de länder, som försökt sig på detta system. Så har skett i Danmark, men det manar knappast till efterföljd. Herr talman! Slutligen vill jag något kommentera motionen 1659 av herrar Sjönell och Nilsson i Tvärålund. I den motionen för motionärerna ett resonemang i största allmänhet om prisregleringens roll som ett instrument i stabiliseringspolitiken. De framhåller att det finns risker för en snedvridning, som kan inträffa vid längre perioder av prisstopp, vilket också vi är medvetna om. Motonärerna medger även att det är svårt i praktiken att avgöra den rätta tidpunkten för att tillgripa prisregleringslagen. Därför vill de att riksdagen i skrivelse till regeringen uttalar att vid eventuella störningar i den normala prisbildningen mycket stor restriktivitet måste iakttas. Utskottsmajoriteten, eller utskottet över huvud taget, har inte någon annan mening än den som motionärerna för fram. Man skall helt enkelt hantera dessa ting med mycket stor urskillning. Handelsministern har många gånger sagt precis samma sak. För övrigt skriver han in detta i propositionen på s. 35. Liknande tankegångar har anförts i flera remisssvar, och om jag inte minns fel har handelsministern även här i riksdagen i interpellationssvar gjort detta. Motionärerna och utskottet är således ense på denna punkt.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

Herr talman! Jag vill ge herr Franzén rätt på en punkt, nämligen när han talar om hur skeptiskt utskottet varit till förslaget och att det försökt understryka hur begränsad tillämpningen av den nya lagstiftningen måste vara; det talas just om mycket stor restriktivitet. Dessa uttalanden från utskottets talesman och i propositionen visar hur föga entusiastiska ni i själva verket är. Sedan säger herr Franzén att det är meningslöst att dra i gång en ekonomisk debatt, när vi behandlar just denna proposition. Men om man på område efter område inte med allmänt verkande ekonomiska medel åstadkommer en rimlig politik, kommer det att uppstå felaktigheter och missförhållanden, som regeringen måste ingripa mot, och den går då in med dirigeringsmetoder. När vi här har förslag om en utvidgad dirigering, är det därför självklart att ställa frågan: Har man när det gäller de allmänna metoderna försökt angripa inflationens grundorsaker effektivt? För om man inte har gjort det, bör man snarare ändra på den allmänna ekonomiska politiken än att införa ytterligare ett sådant här regleringsinstrument. Jag nämnde i mitt förra inlägg helt kort att prisstegringarna har varit så allvarliga. Jag kan ge några få exempel på detta. Det slog mig häromdagen att när jag var liten pojke i slutet av 1930-talet och gick och handlade mjölk så kostade den mindre än 30 öre per liter. Jag skaffade fram statistik genom upplysningstjänsten över priserna på några varor för att se vad det är för liknande utveckling som vi har haft på varuområde efter varuområde och skall nämna några exempel. Medelpriset i hela riket för mjölk är nu — uppgiften avser mars i år — 1:56. 1938 var det 24 öre. 1 kilo vetemjöl kostar 2:03 nu men kostade 43 öre år 1938. Medelpriset för en biografbiljett är numera 8:39, medan det 1938 var 1:09. Ett kilo ”nötkött, stek” kostar numera 23:82. 1938 var motsvarande pris 1:97. Mjölkpriset har som jag nämnde gått upp från 0:24 till 1:56 och alltså drygt sexfaldigats. Med samma ökningstakt som för dessa de senaste 35 åren kommer mjölken att kosta exakt 10 kronor per liter vid sekelskiftet.

Låt mig understryka att bakom de siffror jag nämnde ligger till mycket stor del internationella prishöjningar, men de utgör minsann inte hela orsaken. Herr Franzén nämnde också de förslag som vi lagt fram om konkreta åtgärder. Han hänvisade i själva verket till Karl Erik Erikssons motion. Låt mig bara kort räkna upp sex punkter som där krävs och är redovisade i detalj: 2. En bättre och mer aktiv konjunkturpolitik. 3. En på flera sätt angiven bättre ekonomisk planering. 4. Stabiliseringskonferenser, så att enskilda och organisationer inte försöker lyfta sig själv i håret och till sist alla lurar alla, när det ekonomiska utrymmet inte är tillräckligt för hur stora faktiska lönehöjningar som helst. Detta är ett program mot inflationens grundorsaker, herr talman.

Då ökas efterfrågan för mycket i landet, kostnaderna stiger, och vi får en ökad inflation. Det är ett ganska enkelt samband att förstå. Förslaget om indexskyddade skatteskalor går inte att trolla bort med att det skulle vara någon nackdel för folket — tvärtom. Herr talman! Det som sålunda kvarstår som resultat av den här debatten är att en utvidgad prisreglering är ett surrogat. Vad vi från vårt håll i stället vill ha är äkta vara. Jag vill upprepa ett par frågor, ifall herr Franzén kommer med ett inlägg till: Är ni inte verkligt allvarligt oroade över prisutvecklingen? Om ni anser att prisutvecklingen kan vara besvärande även några år i framtiden, vad är det som gör er så förmätna att ni inte vill gå ihop med oppositionspartierna för att i en snabbutredning se över och försöka komma överens om vissa ökade åtgärder mot prisstegringarna? Det har hänvisats till remissuttalandena tidigare.

En utvidgning av regleringen till nya områden kan därför framtvingas av ett begränsat ingrepp.” Detta gör att man inte borde vara enbart något skeptisk utan som vi vill i stället avslå hela förslaget, herr talman. Och NO fortsätter: ”Prisreglering kan dock inte ersätta traditionella ekonomisk-politiska stabiliseringsåtgärder eftersom prisregleringar otvivelaktigt endast angriper symtomen och inte själva orsakerna till en inflatorisk prisutveckling. Eftersom det inte går att komma ifrån sambandet mellan priser och kostnader är prisstopp ett mindre lämpligt instrument om prisstegringen beror på kostnadsökningar.” Herr talman! Vad vi reservanter vill är att angripa kostnadsstegringarnas grunder och därmed på allvar bekämpa prishöjningarna.

Herr talman! Herr Franzén hade en genomgång av aktuella skeenden, som ger en bakgrund till varför man skulle behöva sätta en prisregleringslag i kraft. Han nämnde därvid som orsak bl.a. den klappjakt på råvaror som finns — om jag förstod honom rätt. Denna har som bekant lett till råvaruprishöjningar av märkbart slag. Låt oss ta detta till utgångspunkt för att se hur pass verkningsfull en sådan lag skulle kunna bli. Vi kan se på råoljesidan. Vi är medvetna om att det finns ansatser till en energikris och att oljepriserna varit ganska kraftigt i stigande sedan en tid. Skulle man då i kraft av en sådan här lag kunna på ett verkningsfullt sätt avskärma Sverige från dessa prisstegringar, herr Franzén? Skulle det vara möjligt att införa ett slags prisstopp på oljeimporten? Det skulle i så fall vara att staten steg in och började subventionera oljeimporten för att hålla den svenska oljeprisnivån orörd. Jag föreställer mig att exempelvis arabländerna inte kommer att ta intryck av om herr Franzén här i Stockholm säger att de inte får höja oljepriserna mera. Vi kan vända på steken och se på en svensk exportvara. Pappersmassepriserna stiger för närvarande. Det är klart att det är möjligt att låta en svensk myndighet säga att priserna inte får stiga. Men det skulle innebära att vi — om vi satte detta i system — i fortsättningen skulle vara villiga att sälja pappersmassa till utlandet billigare än vi skulle behöva. Det är inte heller tilltalande, och jag tror inte att svenska folket skulle begripa detta. Jag tror heller inte att det av olika andra anledningar skulle vara möjligt att tänka sig hålla en lagstiftad lägre pappersmassenivå i Sverige och en högre exportprisnivå. Det skulle säkerligen uppstå en hel mängd underliga fenomen vid försäljning av pappersmassa här i landet, om man gjorde på det viset. Jag ville bara ur högen hugga ett av de olika inslagen i den bakgrund till den nya lagstiftning som herr Franzén angav. Jag undrar hur han själv tänker sig att det skulle fungera. Herr Franzén hade anledning att falla tillbaka på de erfarenheter som OECD fått av en undersökning av prisregleringar i andra olika länder. Herr Franzén sade att dessa ingripanden inneburit kraftiga bidrag till prisstabiliteten. Jag har naturligtvis läst denna utredning och har den även framför mig här. Man behöver bara titta på inledningen till denna för att få en helt annan bild. Det står att resultaten är blandade. Men man tycker sig ändå känna, heter det, att i en del länder har ingripandena bidragit till den allmänna stabiliseringspolitiken. Man säger dock att det finns mycket olika uppfattningar om erfarenheterna. Jag kan avge det omdömet om OECD:s utredning att den är skäligen ytlig. Den gör ej heller anspråk på att vara någon verkligt vetenskaplig och grundlig genomgång av erfarenheterna av en prisreglering. Man har helt enkelt haft olika diagram framför sig och försökt bilda sig ett synintryck av läget. Däremot finns det, herr Franzén, en ganska kvalificerad litteratur av mera solitt slag. Denna går igenom erfarenheterna från ingripanden i olika länder, och de slutsatser som man kommer fram till är helt andra än dem som herr Franzén drog och rimmar mera med dem som exempelvis herr Möller och även jag själv för den delen tidigare pekade på. Herr Franzén vill göra gällande att vi står här och beklagar oss över de snabba prishöjningarna men att vi när det blir fråga om åtgärder som denna inte är med längre. Vi har faktiskt i dag och även tidigare angivit huvudpunkterna i vad en verklig antiinflationspolitik skulle bestå av. För att undvika herr Franzéns typ av kommentar gjorde jag mig även i det här sammanhanget besvär med att räkna upp vad jag tyckte borde vara huvudingredienserna i en sådan politik. Det är också värt att upprepa dem därför att jag anser att regeringen har brutit mot möjligheterna att i de verkligt betydelsefulla avseendena försöka komma till rätta med prisstegringarna. Det man vidtar för närvarande är ingen åtgärd. Om det verkligen vore fråga om det slag mot prisstegringar som t.ex. herr Franzén och socialdemokraterna vill göra gällande, varför säger ni då att det måste vara en restriktiv tillämpning av åtgärderna? Jag fattar inte det. Herr Franzén vill göra gällande att man med den föreslagna lagstiftningen kan stämma i bäcken i stället för att stämma i ån. Jag skulle vilja säga att era förslag på den här punkten inte stämmer i bäcken; de stämmer inte alls. Det är det som är det oroande.

Herr talman! Herr Möller sade i början av sitt anförande att jag hade påstått att det var meningslöst att ha en lång ekonomisk debatt i detta ärende. Jag sade att den fråga vi nu diskuterar gäller en utökning av fullmaktslagen, dvs. prisregleringslagen, med ett par meningar, innebärande att man skall kunna göra snabbare ingrepp. Jag tyckte då att det var onödigt med en lång ekonomisk och allmänpolitisk debatt i detta ämne, eftersom vi haft ett par debatter tidigare i år och även kommer att få en sådan debatt om några veckor. Herr Möller drog fram en del exempel från 1930-talet. Han talade om vad mjölken kostade, och det vet vi alla. Det var på den tid då bönderna inte fick så mycket betalt att de kunde klara sig. Vi har olika värderingar av 1930-talet, och herr Möller får väl ha sina värderingar om det fina 1930-talet. För min del tycker jag inte att det var så mycket att längta tillbaka till. Jag tror nog att 1950 och 1960-talen var mycket bättre och att 1970-talet kommer att visa sig vara mycket bättre än 1930-talet. Det är ett ganska meningslöst resonemang att här tala om vad mjölk, vetemjöl och annat kostade 1930 utan att samtidigt ta fram andra bakomliggande faktorer. Alla har sedan dess fått betydande löneökningar, vilket i sin tur medfört prisökningar. Vi kan ju inte stå kvar på 1930-talets nivå. Det är ett fullkomligt meningslöst resonemang. Ni hänvisar ofta till från er synpunkt positiva yttranden från olika remissinstanser. I reservationen har man gjort ett stort nummer av detta. Där omtalas att KF avstyrkt förslaget i den departementspromemoria som ligger till grund för den av utskottet tillstyrkta propositionen. Det är t.o.m. fler som avstyrkt med ganska beska kommentarer, och jag tycker det över huvud taget inte är något märkvärdigt. Näringsorganisationerna — och det är många som yttrat sig — upplever det som ett avbräck i sin planering och i sin verksamhet om det plötsligt skulle kunna införas ett prisstopp, antingen partiellt eller på annat sätt. Från deras synpunkt är det väl ganska logiskt att de stegrar sig och avstyrker varje form av prisreglering. Det är inte så märkvärdigt. Men vi i riksdagen måste göra en avvägning av de samhällsekonomiska motiven för en sådan utvidgning som det är fråga om. Medborgarna har rätt att bli skyddade mot prisstegringar. Vi kan inte anse det vara något fel att en prisstegringsprocess motverkas genom ingripanden från samhällets sida. Det är inte heller så märkvärdigt att näringsorganisationerna har bekymmer för detta. Men man skall inte göra det så lätt för sig, att man säger nej till en lagändring och hänger upp det på en rad nej från vissa partsorganisationer. De stora konsumentgruppernas uppfattning och omdöme måste också vägas in i sammanhanget. Jag kan räkna upp många mycket tunga remissinstanser som tillstyrkt lagen: LO, TCO, SACO, Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Såvitt jag minns var det 37 remissinstanser som hade yttrat sig. Av dem var det 14 som tillstyrkt och 10 som direkt avstyrkt. Resten hade ingen speciell uppfattning om vad som skulle ske, utan hade bara skrivningar i största allmänhet. Ni skall således inte hänga upp er alltför mycket på den punkten. Vidare var det frågan om tillsättandet av inflationsutredningen. Såväl herr Burenstam Linder som herr Möller har resonerat om det nödvändiga i en utredning samt hur man skall kunna klara inflationsproblemen över huvud taget. Jag tycker mig kunna spåra en uppföljning av tidigare krav i riksdagen. Under den gamla tvåkammarriksdagen förföljde det oss i bankoutskottet under många år. Då hette det rundabordskonferenser. Under senare år har det fått namnet stabiliseringsutredning. Nu heter det således antiinflationsutredning. Vi tror det är så pass besvärligt, att vi inte kan sitta och vänta på långa och tidsödande utredningar i alla sammanhang. Där inflationen gått fortast är i fråga om de borgerliga partiernas framställningar om att man skall utreda allting. Vi vet hur det är i det här huset: så fort det finns en utredning av något slag på gång, säger vi alltid — vilket är ganska bekvämt — från utskottens sida och från riksdagens sida att ”här finns en utredning, så vi får väl vänta och se vad den kommer till för resultat”. En utredning kan arbeta i 10 år. Skall vi då avstå från att vidta åtgärder bara för att det sitter några och diskuterar hur de skall kunna bekämpa inflationen? Jag tror inte det vore möjligt. Det vore ganska meningslöst att försöka göra som herr Möller säger, nämligen att opposition, socialdemokrater, fackföreningsrörelsen, löntagarnas organisationer och många andra instanser sätter sig ner och resonerar om det här. Jag tror det skulle bli en ganska meningslös debatt, och man skulle säkert inte komma så värst långt med den. Herr Burenstam Linder undrade om vi inte var oroade över prisutvecklingen och om vi inte tyckte det var besvärligt. Det är klart att vi är oroade över prisutvecklingen. Vi är precis lika oroade över den som ni. Men vi försöker genom den proposition som handelsministern lagt och som vi ställer oss bakom att få ett bättre och smidigare instrument för att angripa prisstegringar osv. Sedan länge har vi haft prisoch kartellnämnden som övervakare för att se till att man inte går för långt i det här avseendet. Vad som kan hända är att det inom en enda bransch eller sektor av näringslivet förekommer ohemula prisutvecklingar, dvs. man tar mer betalt än man borde göra. Det innebär inte i och för sig någon överhängande eller betydande fara. Men om det smittar av sig, kan det bli både ”betydande fara” eller kanske enbart ”fara” — man har litet olika tolkningar inom oppositionen av ”betydande fara” och bara ”fara”.

Det är det som är avsikten, och det är det som vi resonerar om. Sedan kan herrarna ha olika uppfattningar om hur långt man skall gå vid ingreppet. Herr Burenstam Linder ställde en fråga till mig. Jag sade att det var en klappjakt på råvaror. Ja, det bevisar att detta är en internationell företeelse som inte är så enkel för oss att klara. På den punkten är vi överens, herr Burenstam Linder och jag. Om vi får betala 10 eller 20 kronor mer per kubikmeter för oljan till de oljeproducerande länderna, så skall naturligtvis svenska försäljare och distributörer få ta ut dessa prisökningar. Men om de skulle komma på idén att ta ut 10 eller 20 kronor extra, då skall man använda denna lag för att stävja sådana prishöjningar. Det är återigen ett sådant exempel som är relevant i sammanhanget. Det finns fler frågor som skulle ha besvarats, men eftersom vi befinner oss i det sista skedet av riksdagsarbetet, skall jag avstå från att ta upp dem. Huvudsaken är att ni försöker sätta er in i vad det är fråga om. Det gäller inte att göra några stora ingrepp på prisregleringens område. Det gäller att skapa en bättre möjlighet för regeringen att via fullmaktslagen gripa in i ett tidigare skede. För övrigt tycker jag ni för ett underligt resonemang. Ni målar bara upp svarta spöken på väggen. Ni går ut och talar om för alla människor som vill lyssna att efter den 16 september skall ni bilda en borgerlig regering här i landet. Vilka problem kvarstår då när det gäller fullmaktslagen? Det är två och en halv månad kvar till den 16 september. Efter den 16 september — om det nu skulle gå så illa, att ni får bilda regering och måste ta ställning till hur ni skall göra — kan ni hindra prisregleringslagen att träda i kraft. Då är det inget bekymmer med det. Allteftersom tiden går kan ni avstå från att hos riksdagen begära ytterligare förlängning av lagen. Det är inte några märkvärdigheter. Förmodligen är det så, att ni är bekymrade över att det kanske inte blir någon borgerlig regering, eftersom ni agerar så hårt, just i det här läget. Det här är en sådan fråga som man tydligen anser är mycket besvärlig och som därför bör låsas in i den borgerliga oppositionens kylskåp. Man måste ha klart för sig att den här frågan måste drivas. Herr Fälldin sade i ett tidningsuttalande bara för några dagar sedan, att alla dessa besvärliga och kontroversiella frågor får tills vidare läggas på is. Det här är tydligen en sådan fråga som man skall låsa in i oppositionens frysskåp i framtiden. Jag tror att det är ett ganska sunt tänkesätt när ni inte tror att ni skall få regeringsmakten efter den 16 september.

Herr talman! Jag har begärt ordet i den här diskussionen därför att jag tycker mig se ett intressant principiellt spörsmål dyka upp. Det är en ideologisk eller principiell skiljelinje som går rakt igenom det s.k. borgerliga blocket — i varje fall går linjen väldigt klar mellan socialdemokratin och de två partierna längst ut till höger. Det är riktigt att man av en regering kräver att den tar sitt ansvar för prisutvecklingen. Det är riktigt att av samhället kräva att det skall försöka skydda konsumenterna mot onödiga prisstegringar. Detta är, såvitt jag förstår, en uppfattning som oppositionen i sin helhet delar eftersom den så ofta begagnar den här talarstolen för att föra fram just de kraven. Vad vi i dag diskuterar är inte detta, utan det är vilka resurser, vilka möjligheter och metoder som skall stå till samhällets förfogande för att fylla detta ansvar och för att åstadkomma detta skydd mot onödiga prisstegringar.

Däremot — detta säger de inte, men det följer obönhörligt av detta resonemang — har företagen rätt att höja priserna när de vill och hur mycket de vill. När prisstegringar uppstår beror detta, anser man tydligen, inte på att företagen möjligen kan tänkas vilja utnyttja en marknadssituation för att kunna sko sig litet extra på konsumenternas bekostnad. Det beror i stället på att ekonomin är osund eller att regeringen i något avseende handlat fel, säger man. Det är ganska intressant att när herr Burenstam Linder ändå kommer fram till att det finns ett antal företag här i landet som höjer priser, väljer han som exempel statliga, kommunala och kooperativa företag. Men i hans föreställningsvärld finns det inte ett enda privat företag som någon gång har befunnit sig i en sådan konkurrenssituation att det haft anledning att höja priserna mer än vad som var ofrånkomligt på grund av kostnadsstegringar och andra omständigheter. Det allvarliga är att herrarna här gör sig skyldiga till en allmän legitimation, en auktorisering av en ohämmad prishöjningspolitik från privatföretagens sida. Varför gör ni detta? Varför får vi aldrig någon gång här höra att också de privatägda företagen har ett ansvar, att också de kan tänkas i olika situationer medverka till en inflation? Är blodet så mycket tjockare än vatten så att ni inte vågar säga detta till era närstående? I alla de här resonemangen gör man en verklighetsbeskrivning som i vissa avseenden passar in i den allmänna ideologiska bilden, i andra avseenden är alldeles på tok.

Det är alldeles riktigt att man har haft en stigande inflationstakt i Västeuropa, i Nordamerika, i Japan och också i ett antal andra industrialiserade länder. Det har inträffat under andra hälften av 1960-talet. Den tendensen består nu i början på 1970-talet. Detta har oroat alla dessa länders regeringar. Det intressanta och samtidigt oroande är att även länder med en hög arbetslöshet har haft en snabb inflation. Även länder som t.o.m. haft minskad produktion — en så hård åtstramning i ekonomin att produktionen har gått tillbaka — har haft en snabb inflation. Även länder med mycket låga marginalskatter har haft en snabb inflation. Även länder, herr Burenstam Linder, där man har privatägda, konkurrerande TV-bolag och järnvägsbolag har haft en mycket snabb inflation. Även länder som aldrig har drömt om att införa hyresreglering har haft samma inflationstakt, och även länder som inte har något enda kommunalägt eller kooperativt bostadsföretag ståtar med mycket höga inflationssiffror. Det väsentliga i det här sammanhanget är att många av de här länderna har haft en snabbare prisstegringstakt än Sverige under de senaste åren. I själva verket har vi genom olika insatser lyckats begränsa prisstegringarna i förhållande till den internationella prisstegringen även om de jämfört med det tidiga 1960-talet är höga. Vi ligger lägre än genomsnittet. Vad är det då som gjort att möjligheterna till direkta ingripanden har aktualiserats i praktiskt taget hela den västliga industrivärlden under de senaste åren? Jo, det är just precis detta att alla de åtgärder som man tidigare trodde skulle medverka till att begränsa prisstegringarna inte längre tycks fungera. Den allmänna deflationspolitiken har inte fungerat. Länder som revalverat, t.ex. Västtyskland, har en snabbare prisstegring än vad de någonsin haft. En gammal teori — som möjligen herr Burenstam Linder fortfarande hyllar — gäller alltså inte. Det är detta som är förklaringen till att regeringar — socialdemokratiska, liberala, konservativa — har övervägt och också infört några olika former av prisregleringar eller priskontroll. Vi har fått en ny typ av inflation som kräver nya medel. Regeringen har försökt beskriva — jag skall inte gå in på propositionens text — hur vi tror att förutsättningarna för inflationsbekämpningen gradvis och successivt förändrats i västvärlden. Fortfarande kommer den stora tyngden i antiinflationspolitiken att ligga på finanspolitik, kreditpolitik och konkurrensbefrämjande åtgärder. Men dessa åtgärder räcker inte i vissa lägen. Vi behöver en utbyggd och stärkt priskontroll, en prisreglering, i vissa lägen. Också OECD har tvingats intressera sig för den här frågan. Behoven har uppstått inom de olika länderna. Jag vill bara säga till herr Burenstam Linder att om OECD ändå anser sig kunna konstatera att detta är ett bidrag till prisstabiliseringen så är det ingenting att rynka på näsan åt. Det har ju i en rad länder varit ohyggligt svårt att hitta medel som kan visa sig effektiva ens marginellt. Om vi genom prisstoppet i år kan hålla tillbaka prisstegringar på 0,5 till I procent så är det åtskilliga hundratal miljoner vi sparar åt de svenska konsumenterna. När vi under prisstoppet 1970—1971 kunde begränsa prisstegringarna till 1 eller 1,5 procent så betydde det oerhört mycket. Bara ett bidrag här är värt mycket, herr Burenstam Linder. Herr talman! Av inläggen att döma finns en bred majoritet i kammaren för det här förslaget. Det skulle emellertid roa mig att höra herr Möller beskriva hur det regeringsprogram som hans partiledare utlovat ser ut när det gäller prispolitiken. Var finns centerpartiet? Någon centerpartist tycks inte vara villig att i dag här i kammaren diskutera en borgerlig prispolitik, men eftersom herr Möllers partiledare har utlovat ett regeringsprogram: Hur ser det ut på denna punkt? Vilket parti skall driva politiken? Är det det största partiet, centerpartiet, eller är det herr Möllers och herr Burenstam Linders partier som skall avgöra hur en eventuell borgerlig regering bedriver prispolitiken? Vi har i olika sammanhang och i olika omgångar haft utredningar som gällt inflationsproblemen. Nu kommer det på nytt — litet trött, litet rutinmässigt — ett borgerligt förslag om ytterligare en sådan utredning. Den enda poängen är nu att man vill att det skall vara en snabbutredning. Men när jag hör herrarna Möller och Burenstam Linder så frågar jag mig om det verkligen är snabbheten som kommer att karakterisera den utredningen, för vad herr Burenstam Linder talar om — och det gör också herr Möller — är att man skall ha bättre konkurrens t.ex. när det gäller järnvägstaxor, teletaxor och posttaxor. Vad menar herr Burenstam Linder? Skall den här utredningen föreslå ett konkurrerande postverk? Eller vad är det för slags snabbtänkande som den skall utveckla? Herr Burenstam Linder säger att man skall ha lägre marginalskatter. Skall det snabbutredas av denna utredning? Det var ju en enorm triumf för er när ni tillsammans med kommunisterna fick fram skatteutredningen. Den sitter med detta spörsmål. Hur många utredningar skall snurra omkring i dansen kring marginalskatter och skatter som ni vill ha i gång? När det gäller ett ökat sparande så finns ju en rad sparstimulerande åtgärder. Och vi har under 25 år diskuterat de positiva och de negativa sidorna av andra sådana åtgärder. Om folkpartiets och moderaternas bidrag till stabiliseringspolitiken blir att snabbutredningen resulterar i att man skulle föreslå skattesänkning för folk som har höga kapitalinkomster, önskar jag er verkligen lycka till i försöket att övertyga människor om att det är på det fundamentet en borgerlig prispolitik skall bygga.

Herr talman! Herr Feldt konstaterade att här gick en skiljelinje i politiken och att vi inte ville komma med några förslag till åtgärder. Herr Feldt ironiserade över de förslag som vi faktiskt har lagt fram. Det är dumt att ironisera över dem. På grund av att ni gjort det har ni också fått se att Sverige har haft en hög prisstegringstakt, att vi har legat högre än andra länder när det gäller inflation — tvärtemot vad handelsministern angav. Den här skiljelinjen skulle också innebära att folkpartiet och moderaterna inte skulle vara villiga att ställa ytterligare medel till statens förfogande för att kontrollera priser. Tänk om det ändå vore så enkelt som herr Feldt vill göra gällande att kontrollera priserna! Varför har det i så fall varit så snabba stegringar i hyrorna, herr Feldt? Där har ni ju haft fullständiga kontrollmedel. Varför har det, herr talman, varit så snabba stegringar när det gäller biljettpriser på statens järnvägar? Där har ni, herr Feldt, fullständiga möjligheter att utöva kontroll. Varför har portot ökat? Varför har teleavgifterna ökat? Det är icke, herr Feldt, så att jag inte vet att man inom ett privat konkurrerande näringsliv ofta företar prishöjningar. Det vet både herr Feldt och jag. Det är riktigt att jag har fäst uppmärksamheten på de speciella prishöjningar som statliga myndigheter har företagit. Det har jag gjort därför att om ni tror att det bara är fråga om att ha lagstiftning och statliga maktmedel, så har ni ju hela skåpet fullt med sådana fullmakter i dessa fall. Varför använder ni inte dem, om ni tror så mycket på dessa speciella åtgärder? Om det är så förträffligt med priskontroll, varför är det då så att finansministern enligt uppgift kommer att justera upp sina förutsägelser om inflationstakten i år i förhållande till vad han tänkte sig i januari? Varför behöver han göra det? Ni har ju sedan dess satt i gång en priskontroll. Jag har också — för att ta upp en annan tråd i herr Feldts anförande — sagt att ett prisstopp förvisso kan förefalla ge någon sorts vinning på kort sikt, och det är vad även OECD uttalar. Men jag tror inte att en konsument är betjänt av vad som händer på ett par månaders eller ett halvårs sikt. Konsumenten är betjänt av en förbättring på lång sikt. De olika undersökningar som gjorts pekar på att verkningarna av denna priskontroll på lång sikt är negativa. Herr Feldt säger, herr talman, att det förekommer ohämmade prishöjningar och att det på något sätt är bakgrunden till att staten måste ha ökade maktmedel. Men varför skall det då vara en så restriktiv tillämpning, om ni ser framför er någon sorts ohämmade prisökningar över hela linjen? Varför inte argumentera som om ni verkligen tänkte er att ingripa över hela linjen för att på något sätt hålla tillbaka prisutvecklingen? Det måste bero på att ni inte själva tror på era olika åtgärder. Och hur rimmar dessa som ni kallar ohämmade prishöjningar med förhållandet att vinstmarginalerna kraftigt har minskat i näringslivet? Slutligen, herr talman, har Kooperativa förbundet gått emot denna priskontroll. Anser herr Feldt att Kooperativa förbundet icke menar sig självt betjäna stora konsumentintressen?

Herr talman! Jag lämnar därhän inledningen i handelsministerns inlägg. Den innehöll mycket av överdrifter och jag kände inte igen handelsministern i sättet att försöka klassa oss eller företagen med avseende på motsättningar eller icke motsättningar. Men allt det var väl inte avsett för den sakliga debatten. När det gäller sakståndpunkterna har åtskilligt redovisats tidigare, och handelsministern anförde från sitt håll vissa synpunkter. Jag tror inte att vi kommer mycket längre i det avseendet och vill bara ta upp en enda sak, nämligen försöket att göra gällande att det är så mycket värre ställt när det gäller inflationen i utlandet än vad det är i Sverige. Så förhåller det sig inte. Det är visserligen riktigt att man har en stegrad inflationstakt också i utlandet, och eftersom vi får in vissa prisstegringar genom import osv. är detta förhållande ett skäl för oss i Sverige att i stället ännu mera angripa inflationen än vad vi tidigare har gjort. Om man ser utvecklingen över ett antal år har utlandet inte haft en högre inflationstakt än Sverige. Det påståendet kan lätt tillbakavisas. Dess värre är Sverige alldeles för ”framgångsrikt” på detta område. Som bakgrund är det bra att gå till en källa, som från regeringshåll förvisso inte kan misstänkliggöras. I LO-ekonomernas dokument från i höstas, ”Ekonomiska utsikter hösten 1972”, redovisas på s. 8 en tabell som omfattar 14 länder, 12 i Europa — däribland Sverige — samt Förenta staterna och Canada. Grundmaterialet utgörs av statistik från OECD och från annat håll. Däri finner man följande, om man räknar på det för den svenska regeringen behagligaste sättet i fråga om bostadskostnaderna. Under tiden 1965—1969 var det tre länder som hade en snabbare prisstegringstakt än Sverige. Tio länder hade en lägre takt! År 1970 var det bara två länder som hade en starkare prisstegringstakt än Sverige. Läget var likartat för 1971: bara två länder hade en starkare prisstegringstakt. LO ekonomerna hade också hunnit studera perioden maj 1971 till maj 1972, och för denna var bilden densamma. Bara två länder överträffade vår prisstegringstakt. På den allra senaste korta tiden har denna internationella jämförelse slagit bättre ut för svensk del. Men det är mycket mer rättvisande att vid internationella jämförelser studera flera år än en mycket kort tidsperiod, vilken den än må vara. Sverige ligger då verkligen illa till, det går inte att förtiga.
Herr talman! Egentligen skulle jag ha lust att återföra båda de stridande parterna till utgångspunkten för denna debatt. Utgångspunkten var såvitt jag förstått inte prisregleringslagens vara eller icke vara och inte heller den ekonomiska politiken utan en ändring i gällande prisregleringslag. Som centerns representanter i utskottet har bedömt detta är det fråga om en mycket marginell ändring, och med den bedömningen har vi sällat oss till majoriteten. Jag hade inte för avsikt att göra något inlägg i den här debatten. När jag ändå gör det beror det därpå att herr Franzén i slutskedet av sitt anförande — liksom senare också statsrådet Feldt — sade sig spåra en ny ideologisk skiljelinje. Herr Feldt gav stora proportioner åt detta och ställde frågan: Hur skall det vara möjligt att hantera det här i en eventuell ny regering? Jag tycker, herr handelsminister, att det här är att göra för stor sak av det hela. För min del tror jag att den praktiska tillämpningen skulle vara möjlig att klara för centerpartiet både i en regering tillsammans med moderater och folkpartister och i en regering tillsammans med socialdemokraterna. Det där problemet bör inte vara så förfärligt svårt att lösa. Väl kan vi bedöma läget litet olika, men med utgångspunkt i den situation som är för handen när det kan bli aktuellt att sätta ett prisstopp i funktion tror jag att det finns möjligheter att komma överens. Det har väl också visat sig i åtskilliga sammanhang inte minst under den senaste tiden.

Vi säger att detta instrument inte kan undvaras, men som herr Sjönell och herr Nilsson i Tvärålund har sagt i en motion, som har blivit beaktad i utskottets skrivning, förmenar vi att det bör användas mycket varsamt. När vi har fått dessa synpunkter tillgodosedda har det för oss inte varit någon svårighet att ta denna lagändring. Jag vill säga avslutningsvis, herr talman, att självfallet sällar vi oss till dem — och dit hoppas jag att kammarens flertal hör — som förmenar att man aldrig i längden med en prisreglering löser de här problemen.

Herr talman! Jag förstår det behov som herr Kristiansson i Harplinge har av att spela ner hela den här frågan, att göra så litet väsen av den som möjligt. Men när han säger att centerpartiet har upplevt det här som en marginell ändring av prisregleringslagen, kan jag bara konstatera att han och hans partivänner inte har lyckats övertyga sina koalitionsbröder i den regering som han hoppas på. De upplever det här som en stor principiell fråga. Varför skulle annars i varje fall herr Burenstam Linder ta i så våldsamt som han gjorde i sitt inledande inlägg? Herr Kristianssons anförande lämnade fler frågor än upplysningar när det gäller hur han tänker sig att centerpartiet skall få med sig moderata samlingspartiet på att införa prisstopp och gå till riksdagen och begära fullmakt för detta prisstopp. Hittills har moderata samlingspartiet aldrig accepterat prisstopp. Vad är det nu som har inträffat? Är det herr Burenstam Linders mycket hårda markering av moderata samlingspartiets ståndpunkt som gör att herr Kristiansson nu tror att kommer moderaterna bara in tillsammans med er i en borgerlig regering så kommer de att ändra uppfattning på denna såvitt jag förstår grundläggande fråga för moderata samlingspartiet? Sedan håller jag helt med herr Kristiansson om att vi inte skall införa prisreglering om det inte finns skäl för det — och starka skäl. Vid de två tillfällen — 1970 och i december i fjol — när vi införde prisstopp så fanns det enligt vår mening starka skäl för det. Det är den typen av situationer vi har tänkt på. Vi anser att prisstoppet då fyllde en funktion och hade välgörande effekter genom att kyla ned inflationsklimatet en aning. Till herr Möller vill jag säga att om jag har gjort jämförelser med andra länder avseende de senare åren, så beror det just på att det är under dessa år som Sverige — och även andra länder — har arbetat med prisreglerande åtgärder. Det är därför som jämförelsen under de åren är intressant. Jag vill bara rekommendera herr Möller, eftersom han läste upp en del siffror, att studera den reviderade finansplanen som väl kommer i dag och varav framgår att under 1972 hade Sverige den lägsta prisstegringen i Västeuropa. Övriga länder hade en prisstegringstakt som var minst 0,5 procent, i vissa fall hela 2 procent, över den svenska prisstegringstakten. Herr Burenstam Linder fortsätter — och han har ingen annan väg att gå — att försvara de privata företagens rätt att höja sina priser. Jag har aldrig påstått att det för närvarande pågår några ohämmade prishöjningar. Jag har bara sagt att i det historiska perspektiv som herr Burenstam Linder anlade borde det ha funnits utrymme för åtminstone misstanken att det någon gång, vid något tillfälle, i någon situation funnits något privat företag i det här landet som faktiskt drivit upp priserna på sina produkter eller på sina tjänster, utnyttjande en marknadssituation och bristande konkurrens av olika slag. Men om herr Burenstam Linder har den misstanken så anser han det i varje fall inte passande att framföra den offentligt. Sedan ropar han med hög och fast stämma: ”Varför är det så kolossala prishöjningar på statens järnvägar och på posten? Detta kontrollerar ju staten.” Ja, herr Burenstam Linder vet mycket väl vad det beror på att priserna på tjänster i det här landet stiger snabbt. Hur är det med privata företag som levererar tjänster med samma lönekostnadsandel som posten och statens järnvägar? Hur har prisstegringen på de tjänsterna varit? Hur är det när herr Burenstam Linder någon gång går på restaurang? Har han då upptäckt vad som har hänt med priserna på den service som där ges? Jag kan nämna transportnäringen med dess höga lönekostnadsandel, där ju de privata bussföretagen har höjt lika mycket eller t.o.m. mer än statens järnvägar, och andra privata tjänsteområden. Jag måste protestera när herr Burenstam Linder — och jag antar också herr Möller — säger gång på gång att konsumenterna är betjänta av vad som händer på längre sikt. Det är en självklarhet att de är det, men de är också intresserade av vad som händer på kort sikt. När man då säger att priskontroll är skadlig på lång sikt så håller jag med om det. En permanent, långvarig prisreglering stöder jag inte. Men jag hävdar att en kortsiktig priskontroll även kan ha på lång sikt gynnsamma verkningar. Jag har inte heller funnit något i herr Burenstam Linders resonemang som visar att den slutsatsen är felaktig. Till slut: Vi har inte priskontroll i år. Vi har ett prisstopp på vissa livsmedel, och på de livsmedlen kommer priserna att vara stabila.

Herr talman! Herr Feldt argumenterar som om det skulle vara något motbjudande för mig att säga att det finns många exempel på privata företag som kan ha höjt priser oskäligt. Det är inte det minsta motbjudande — det finns säkerligen många sådana fall. Jag sade det för Övrigt i min tidigare replik, och jag kan upprepa det, eftersom herr Feldt tydligen inte hörde det. Men då är frågan: Ger den här lagen utrymme för att ingripa i sådana speciella fall, då det kan tänkas att ett visst företag har höjt priserna på ett sätt som kan tyckas icke vara i överensstämmelse med vad som borde vara rimligt ur konsumentsynvinkel? Jag kan inte riktigt läsa lagen på det viset, men det är möjligt att herr Feldt har tänkt sig att lagen skall kunna användas för att ingripa mot enstaka företag i enstaka lägen. Om det inte är så att lagen skall kunna användas på detta vis faller ju herr Feldts kommentar helt vid sidan av ämnet. Så några ord om detta huruvida det på kort och lång sikt är skadligt med en sådan här prisreglering. Jag har alltså den uppfattningen att på kort sikt kan man antagligen genom att förbjuda prisökningar få priserna att öka mindre än de annars skulle ha gjort. Men när tillämpningen av lagen upphävs — också herr Feldt sade ju att detta måste ske — är det min uppfattning att mycket talar för, bl.a. de vetenskapliga utvärderingar som gjorts av sådana här försök, att prisutvecklingen blir snabbare än den annars skulle ha blivit. Man är därför tvungen — detta var ju fallet med Kooperativa förbundet, som kämpade med väldiga svårigheter när det tidigare prisstoppet rådde — att genomföra kraftigare marginalökningar än man annars skulle ha gjort. Ur den synvinkeln är det kanske på lång sikt inte alls någon fördel för konsumenterna med en prisreglering. Och det är måhända i starkt medvetande om dessa negativa verkningar som ett organ som Kooperativa förbundet har sagt sig att en utvidgning av lagen kommer att vara skadlig inte bara för Kooperativa förbundet utan också för mera allmänna intressen, som även företagen företräder. Slutligen hade herr Feldt oerhörda bekymmer för hur man skulle kunna komma överens på den här punkten, om det bleve en annan regering i detta land.

Herr talman! Jag antar, herr Burenstam Linder, att detta då förutsätter att denna regering vidtar ett antal åtgärder.

På den fråga som herr Burenstam Linder ställde vill jag svara att lagen ger utrymme för ingripanden mot enskilda varuområden. Och eftersom det är prisutvecklingen på varorna eller tjänsterna som är det intressanta är det därmed också givet att om det på ett område sker oskäliga prishöjningar eller uppstår tendenser till sådana kan lagen användas. Men lagen har ett vidare syfte. Genom att göra ingripanden på enstaka områden kan man förhindra att farsoten sprider sig till andra. Och det är ingen upptäckt som jag har gjort, utan det är någonting som har tillämpats i andra länder där man haft dessa möjligheter. Jag vill bara erinra om de ingripanden som president Kennedy på sin tid gjorde gentemot den amerikanska stålindustrins planer på prishöjningar och som upprepats senare. Vi kan förvisso komma i lägen där man behöver göra sådana ingripanden. Herr Burenstam Linder skall alltså inte vara bekymrad över att lagen då inte skulle ge utrymme för de ingripanden som han själv nu i denna allra sista minut tydligen erkänner kan vara befogade. Jag är tacksam för att jag lyckades pressa ut den insikten, redovisad klart och tydligt av herr Burenstam Linder.

Herr talman!

Detta bör då ses som ett led i stabiliseringspolitiken. För den som åhörde den debatt som handelsministern här tidigare deltog i framgick det klart att handelsministern inte såg detta som en lösning när det gäller prisstegringen men att han ansåg att det vid vissa tillfällen kan vara nödvändigt att tillgripa denna lag. Jag delar på denna punkt helt handelsministerns uppfattning. Låt mig också till detta lägga att jag inte heller ser införandet av prisstopp som lösningen då det — det är då självfallet helt andra faktorer som kommer in i bilden — utan såsom ett led i en stabiliseringspolitik; då är det motiverat. Men den frågan har riksdagen tidigare tagit ställning till; nu gäller det den organisation som är föreslagen för prisoch kartellnämnden. Herr talman! Det som föreslås i propositionen 58 är en omorganisation av statens prisoch kartellnämnd. Av propositionen framgår även att förslaget till ändrad organisation framför allt beror på en tyngdförskjutning i riktning mot en alltmer aktiv prisövervakning inom ramen för den organisation som ursprungligen skapats för en verksamhet med tyngdpunkten lagd på utredningsverksamhet. I detta sammanhang har departementschefen i propositionen bl.a. uttalat följande: ”För egen del vill jag framhålla att det under senare år har skett en tyngdpunktsförskjutning i nämndens verksamhet i riktning mot en mera aktiv prisövervakning. En av SPK:s huvuduppgifter kommer även i fortsättnigen att vara att aktivt övervaka priser och marginaler i samtliga förädlingsoch distributionsled. Syftet med verksamheten bör vara att påverka prissättningen i en för konsumenterna gynnsam riktning.

Såvitt jag har uppfattat det rätt ingår det i prisoch kartellnämndens verksamhet att verkställa utredningar, som i sin tur skall vara till stöd för den information som exempelvis konsumentverket har tillgång till. Den nya organisationen innebär att den löpande prisoch konkurrensövervakningen samt utredningsverksamheten sammanförs till en särskild enhet, som i sin tur skall vara uppdelad i fyra sakenheter, vilka ansvarar för olika näringsområden. Genom att sammanföra de utredande och de prisövervakande uppgifterna till en enhet och genom att samma befattningshavare har ansvar för båda uppgifterna inom sitt speciella näringsområde erhålls en bättre kontinuitet i verksamheten samt en fördjupad kompetens hos ansvarig personal. För gemensamma statistiska och juridiska frågor inrättas en statistisk enhet och en juridisk administrativ enhet. Planeringsoch samordningsfrågor kommer att åvila ett nyinrättat planeringssekretariat. Den externa informationsverksamheten kommer att handhas av en fristående informationsenhet. Jag vill gärna understryka att det är ett enhälligt utskott som ställt sig bakom denna del av organisationsförslaget. Det är på några andra områden som det fogats reservationer vid utskottsbetänkandet, vilket även framgått av herr Nordgrens anförande. I reservationen 1 har reservanterna följt upp förslagen i motionerna 1651 och 1654 rörande styrelsens sammansättning. Motionärerna hävdar bl.a. att en styrelsesammansättning som innebär balans mellan företagsintressen samt konsumentoch löntagarintressen borde vara en självklarhet. I reservationen understryks att man kan ansluta sig till förslaget om att antalet styrelseledamöter i SPK minskas till nio. Men sedan säger reservanterna: ”Den balans i styrelsen mellan företagsintressen samt allmänna konsumentoch löntagarintressen som nu är föreskriven bör emellertid inte rubbas.” För närvarande leds nämnden av en styrelse bestående av nämndens generaldirektör och tolv andra ledamöter. I styrelsen företräder fem ledamöter företagsintressen och fem ledamöter allmänna konsumentoch löntagarintressen. Reservanterna vill behålla en liknande balans i den nya styrelsen. Liksom departementschefen anser utskottsmajoriteten att en ökad tyngd bör läggas på representationen av konsumentoch löntagarintressen. Vi anser att det kan vara lämpligt att slopa den nuvarande balansen i styrelsen mellan företagsintressen samt konsumentoch löntagarintressen. I detta sammanhang vill jag gärna peka på att utskottsmajoriteten har understrukit departementschefens uttalande att styrelsen bör vara allsidigt sammansatt. När nu herr Nordgren använder ett så starkt ord som ”anmärkningsvärt” i samband med att detta förslag blivit framlagt vill jag bara deklarera den uppfattning som utskottsmajoriteten har. Vi anser att med den uppgift som prisoch kartellnämnden har bör konsumentoch löntagarintressena ha ett avgörande inflytande. Därmed har varken jag eller utskottsmajoriteten sagt att det inte är nödvändigt med ett gott förhållande till företagsintressena — alldeles uppenbart är det på det sättet. Som jag tidigare har sagt utgår vi från att handelsministern ser till att det blir en företagarrepresentation i den kommande styrelsen. I motionerna 1653 och 1658 har frågan om att överflytta en viss del av SPK:s informationsverksamhet till konsumentverket tagits upp. Motionärerna och reservanterna anser att ökad informationsverksamhet spelar en stor roll för allmänhetens prismedvetande. Nu har SPK under årens lopp lyckats bygga upp ett väl förgrenat kontaktnät. Nämnden har också förvärvat stor erfarenhet av de särskilda problem som är förknippade med information i prisfrågor. I reservationen 2 har man främst tagit fasta på synpunkterna i motionen 1653, alltså motionen av herr Lindahl m.fl. Man anser att ett slutgiltigt avgörande om vilken myndighet som skall svara för den ifrågavarande informationen bör anstå till ett senare tillfälle. Det har också herr Nordgren här tidigare understrukit. Dessutom vill man att frågan närmare skall utredas och att de båda organisationsalternativen skall prövas. Som jag tidigare anfört är det här fråga om att överföra en viss del av SPK:s informationsverksamhet till konsumentverket. Det innebär att man från prisoch kartellnämnden överför 865 000 kronor till konsumentverket, varav 580 000 kronor utgör medel till allmän upplysningsverksamhet och 285 000 kronor löner och följdutgifter till tre anställda från prisoch kartellnämnden. I detta sammanhang kan nämnas att det för närvarande finns elva personer anställda vid SPK:s informationsavdelning. Efter överflyttning av berörd personal kommer personalstyrkan att uppgå till åtta personer. Och, herr Nordgren, då är det väl litet överdrivet att påstå att det skulle betyda så oerhört mycket när det gäller SPK:s fortsatta informationsverksamhet. Det återstår ändå nio personer och de tre personer som nu skall överflyttas har, såvitt jag förstår, varit engagerade i ett intimt samarbete med representanter för konsumentverkets informationsenhet. Jag tycker alltså inte att det är en så avgörande del av SPK:s informationsavdelning som kommer att röstas ned. Jag vill tvärtom betrakta det som bara en liten bit av dess informationsverksamhet. Här framhåller handelsministern att detta främst berör en del av de informationsaktiviteter som för närvarande ligger på SPK. Han understryker också att det skall vara uppgifter i anslutning till konsumentverkets mera allmänt konsumentorienterande informationsverksamhet. Han pekar alldeles särskilt på sådana kampanjer som jämförelseprismätning och aktiviteter som vänder sig till utbildningssektorn och som har till syfte att sprida allmän konsumentkunskap med tonvikt på prisfrågor. Utskottsmajoriteten har ansett att det här är fråga om sådana aktiviteter som kan och bör tillhöra en mera allmän konsumentupplysning och som det åligger konsumentverket att driva. För närvarande pågår ett samarbete mellan SPK och konsumentverket genom en undersökning om hur kampanjpriser kan påverka planeringen av och kostnaderna för hushållens mathållning. Vidare prövas i sex butikskedjor fyra olika inköpsmodeller för en trebarnsfamilj. Här kommer också in det fortsatta samarbetet mellan SPK och konsumentverket när det gäller konsumenten och jämförpriserna. För närvarande finns det en grupp på SPK och konsumentverket som undersöker hur systemet med jämförpriserna skall kunna utvecklas i snabbare takt. Jag vill erinra om att utskottet har uttalat sin förståelse för den önskan som kan finnas på olika håll att SPK:s nuvarande informationsverksamhet skall vara intakt. Men jag vill gärna upprepa att utskottet har ansett det nödvändigt att konsumentupplysningen i möjligaste mån sammanförs till en enhet. Vi anser också att en sådan uppfattning har en direkt förankring i proposition 33 år 1972, den s.k. konsumentpolitiska propositionen. Där uppdrogs riktlinjer för en utbyggd och förnyad konsumentpolitik. Där slogs fast att det huvudsakliga målet för konsumentpolitiken bör vara att stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på marknaden. Ett led i ett sådant arbete måste vara upplysningsverksamheten. I ett sådant långsiktigt arbete kommer den föreslagna förstärkningen av informationsenheten inom konsumentverket att fylla sin betydelsefulla uppgift. Enligt vår mening har verket, som i dag och i framtiden har ett stort ansvar för konsumentinformationen, även på detta område en väsentlig arbetsuppgift när det gäller att utveckla och sprida lättillgänglig information till konsumenterna. Jag vill gärna understryka detta med lättillgänglig information. Det är därför jag har så svårt att förstå motionärernas och reservanternas oro över den ganska begränsade förändringen inom SPK :s informationsavdelning. Jag vill upprepa: Denna lilla bit av den statliga konsumentinformationen bör kunna få en allt större genomslagskraft, om en samordning sker inom konsumentverket. Det finns här all anledning att framhålla vikten av en ständig förnyelse och vidareutveckling av konsumentupplysningen så att den intresserade konsumentkretsen utvidgas.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

Herr talman! I motionen 1658 har jag tagit upp två frågor i anslutning till denna proposition. Den ena av dem har en viss principiell innebörd. Det gäller den utredande verksamhet som från början var prisoch kartellnämndens kanske viktigaste uppgift. Som jag påpekar i motionen är det viktigt att den nya tonvikten på prisövervakande arbete inte går ut över de utredningar om konkurrensförhållandena och strukturen i olika branscher som prisoch kartellnämnden gör, ofta på uppdrag av näringsfrihetsombudsmannen. Det är en mycket viktig verksamhet för att belysa hur priskonkurrensen fungerar. Den får därmed också effekt på prisbildningen. Det har tidigare framgått att när man införde prisstoppet första gången, fick de övervakande uppgifter som då lades på prisoch kartellnämnden till konsekvens att utredningsverksamheten minskade. Det är inte något att förundra sig över att man inte kunde bibehålla den gamla verksamheten vid oförändrad volym. Att konstatera detta innebär inte någon kritik mot prisoch kartellnämnden. Men det är viktigt, när man nu förutser mera permanenta prisövervakande uppgifter, att de inte får gå ut över utredningsarbetet. Det nya näringspolitiska verket kan inte fylla den funktionen på samma sätt. När prisoch kartellnämnden gör utredningar, gör den det från konkurrenssynpunkt — en viktig konsumentsynpunkt. När ett industripolitiskt verk gör utredningar, kan man i vissa fall befara att andra synpunkter och hänsyn får väga tyngre och att konsumentsynpunkterna inte får samma betydelse. I sitt betänkande uttalar utskottet enhälligt att stor vikt skall tillmätas båda uppgifterna, dvs. både utredningarna och den prisövervakande verksamheten. Jag tar fasta på detta. Jag hoppas att prisoch kartellnämnden också får resurser till utredningsarbetet, så att prisstopp och intensivare prisövervakning inte går ut över de här viktiga utredningarna. Den andra frågan, som jag har tagit upp i motionen, är av mera praktisk natur. Den gäller det som herr Blomkvist var inne på i slutet av sitt anförande, nämligen om en viss informationsverksamhet skall föras över från SPK till konsumentverket. Det är inte alls någon ideologisk fråga. Det är en administrativ fråga, och sådana problem kan ofta vara ganska besvärliga för oss politiker att ta ställning till. Det finns ofta argument för både den ena och den andra lösningen. Detta är, som herr Blomkvist påpekat, inte någon stor och avgörande fråga. Men lika väl som det kan sägas att man inte omintetgör prisoch kartellnämndens informationsverksamhet genom att flytta över den här biten, så kan det sägas att det inte heller innebär någon allvarlig försvagning för konsumentverket, om man låter bli att flytta över den. Vilka skäl är det då som talar för att man bör låta bli? Det viktigaste skälet är att här finns en väl intrimmad informationsverksamhet, som enligt vitsord från alla berörda parter har fungerat bra och lämnat ett viktigt bidrag till informationen till konsumenterna när det gäller prisbildning, priskonkurrens och liknande frågor. Då är frågan: Skall man slå sönder den i dagens situation? Det är självklart att här måste ske ett samarbete mellan konsumentverket och prisoch kartellnämnden, hur man än ordnar informationen. Men när konsumentverket befinner sig i ett uppbyggnadsskede, tycks det mest välbetänkt att tills vidare avstå från att göra den här förändringen. Man bör i stället bibehålla den verksamhet som fungerat bra inom prisoch kartellnämnden. Det är också att märka att just den här organisationsändringen inte har varit föreslagen i de utredningar som har legat till grund för propositionen och som har remissbehandlats. Om det nu råder en viss osäkerhet i fråga om det riktiga i att vidta den här förändringen och det nya konsumentverket befinner sig i ett uppbyggnadsskede, så förefaller det mig lämpligast att avvakta med förändringar. Det är lättare att vänta och utreda vilken effekt ändringen kan få och sedan genomföra den än att nu något förhastat genomföra den och sedan eventuellt få reparera detta genom att flytta tillbaka enheten igen. Med den här motiveringen, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Som första namn på en av sju socialdemokrater framlagd motion ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 vid näringsutskottets betänkande nr 40. Det är väl inte så ofta som jag tar till orda för att yrka bifall till borgerliga reservationer. Situationen är faktiskt en smula ovanlig, och jag vill därför göra ett litet inlägg som närmare motiverar detta mitt ställningstagande. Men först några inledande synpunkter på propositionen i stort, även om det vid behandlingen i kammaren skett en uppdelning av debatten i två olika avsnitt. Den svenska prislagstiftningen moderniseras enligt min mening i väsentliga avseenden genom de ändringar som föreslås i proposition nr 58 till årets riksdag. Utan att man överger de principiella utgångspunkter som hittills gällt för prispolitiken kommer effektiviteten att öka. Ingrepp i prisbildningen från samhällets sida kommer vid inträffade behov att kunna göras i smidigare form. Metoderna kan i högre grad än tidigare också varieras med hänsyn till situationen vid varje särskilt tillfälle. Åtgärder av mera begränsad omfattning blir med den nya uppläggningen ett naturligt alternativ till mera långtgående ingrepp. Det står klart att Sverige med dessa lagändringar anpassar sig till en utveckling som under viss tid kunnat iakttas i många andra industriländer vad gäller det allmännas inflytande över prisbildningen. Konstruktionen är samtidigt sådan att ingripanden av tvångsmässig art alltjämt blir att betrakta som undantag eller mellanspel. Prisoch kartellnämnden har sedan början av 1960-talet med statsmakternas stöd successivt ökat sin utåtriktade information. Brett upplagda aktiviteter av kampanjkaraktär, som samordnats med framställning av publikationer och studiematerial, har vid sidan av en aktiv presstjänst, konferensoch upplysningsverksamhet i andra former kommit att utgöra ett verkningsfullt inslag i opinionsbildning och kunskapsförmedling. Från många håll har också omvittnats att den ökade informationsverksamheten spelat stor roll för allmänhetens prismedvetande. Inte minst inom löntagar-, konsumentoch bildningsorganisationerna har man i många sammanhang med lyckat resultat kunnat utnyttja material och medverkan från SPK. Nämnden har med åren kunnat bygga ut ett välförgrenat kontaktnät med dessa organisationer. En annan viktig målgrupp för informationsaktiviteter från SPK är företag och organisationer inom näringslivet. Trots att där i viss mån ett motpartsförhållande kan sägas föreligga har även från detta håll omvittnats att SPK :s upplysningsverksamhet åtnjuter förtroende. När det gäller de särskilda problem som är förknippade med information om prisfrågor har SPK efter hand samlat stor erfarenhet, och många initialsvårigheter har övervunnits. Det måste därför kunna åberopas mycket starka skäl för att man inte skall låta ansvaret för dessa funktioner bli kvar hos den myndighet där denna sakkunskap redan finns. Man kan enligt min mening inte med fog hävda att informationsåtgärder av det slag som SPK vidtar har större samband med konsumentverkets allmänna inriktning och arbetsuppgifter än med den målsättning som gäller för SPK såsom prisövervakande och konkurrensfrämjande myndighet. Någon analys som skulle stödja ett ändringsförslag har såvitt bekant inte gjorts. Allt talar tvärtom för att upplysningsverksamhet även i fortsättningen bör spela en viktig roll som ett verksamt element i prispolitiken. Självfallet föreligger ett samband t.ex. i den meningen att konsumenterna ute på marknaden behöver information om både priser och kvaliteter. Men det är å andra sidan inte möjligt att i varje sammanhang kräva en parallell uppläggning av prisoch kvalitetsupplysningen. I åtskilliga fall, exempelvis när det gäller information om prisnivåerna i olika butiker på en viss ort, har prisupplysningen ett egenvärde, och kvalitetsaspekten tillgodoses då främst därigenom att enhetliga principer tillämpas vid varuurvalet. Genom fortlöpande kontakter mellan SPK och konsumentverket bör utan svårighet planeringen på både utredningsoch informationssidan kunna samordnas i erforderlig utsträckning och de båda myndigheterna ömsesidigt bistå varandra utan att ansvarsfördelningen dem emellan rubbas. Mot den här tecknade bakgrunden vill jag anföra tre motiv för att inte beskära SPK:s informationsresurser. Det första gäller information som en del av prispolitiken. För att SPK:s prisövervakning och prisundersökningar skall få full effekt krävs att informationsåtgärder av olika slag integreras i verksamheten. Det gäller inte bara att publicera utredningsresultat efter hand som de framkommer utan också att genom bearbetning på olika sätt underlätta spridningen till olika grupper. Informationen bör sålunda vara differentierad med hänsyn till olika målgrupper. Löntagaroch konsumentorganisationer är en väsentlig målgrupp. Genom medverkan i och materialframställning för mötesoch studieverksamhet får SPK en bred kontaktyta. Under våren 1973 medverkar exempelvis SPK i ABF:s veckokurser på inte mindre än sex platser ute i landet. För det andra gäller det möjligheterna att samplanera och samordna olika slags information. Informationsfunktionen inom SPK har under 1960-talet byggts ut successivt. 1960 års prisövervakningskommitté under Rudolf Meidners ordförandeskap, arbetsgruppen för prisövervakningsfrågor 1965 under Hans Hagnells ledning och riktprisutredningen 1967 under Nils Kellgrens ledning förordade var för sig sådan utbyggnad, och statsmakterna anslöt sig härtill. Upplysningsverksamheten har därmed fått en sådan bredd att en planering av samverkande aktiviteter blivit möjlig. Åtgärder av olika slag — och riktade till skilda målgrupper — har sålunda under senare år kunnat samordnas i betydande grad. För det tredje gäller det de regionala prisnivåundersökningarna. De prisnivåundersökningar inom geografiskt avgränsade regioner som SPK i fortsättningen skall genomföra i större utsträckning än hittills kommer till sin fulla rätt endast om materialet snabbt bearbetas och förs ut till allmän kännedom. Informationseffekten är här dubbel. Dels får konsumenterna vägledning vid val av inköpsställe, dels påverkas handeln genom att skillnader i prishänseende mellan olika butiker och butiksgrupper markeras. I princip bör hela landet täckas med undersökningar av detta slag. Men varje enskild undersökning har intresse bara inom en mindre region. Informationsåtgärderna måste därför differentieras även geografiskt och blir tillsammans av betydande omfattning. För planering, samordning och genomförande måste finnas godtagbara resurser centralt hos SPK, även om också priskontoren kommer att vara inkopplade. Det skulle vara mycket opraktiskt — och ur ansvarssynpunkt diskutabelt — att överföra informationsverksamheten kring dessa undersökningar till annan central myndighet än SPK. Det vore från många synpunkter värdefullt om en allsidig diskussion och utvärdering av den hittills bedrivna upplysningsverksamheten på prisområdet kom till stånd. En sådan analys borde naturligtvis göras innan statsmakterna går till beslut om vilka resurser som i fortsättningen skall ställas till förfogande för upplysning åt allmänheten-konsumenterna i prisoch konkurrensfrågor och vilket organ som skall vara huvudman för denna informationsverksamhet. SPK-informationen har under hela 1960-talet byggts ut i etapper, och ett genomtänkt utredningsförslag har varje gång föregått utbyggnaden. Enligt propositionen och näringsutskottets förslag skall resurser i personaloch penningmedel av storleksordningen 865 000 kronor överföras från SPK till konsumentverket. Enligt min mening bör inte detta ske hux flux. Regeringens proposition nr 58 har, såvitt jag kan bedöma, i de bredaste lager fått ett mycket positivt mottagande, och behandlingen i finansoch näringsutskotten har också varit mycket positiv. Det är alltså en stor framgång för regeringen. På en enda punkt anmäler vi en avvikande mening, och jag kan gärna hålla med om att den gäller en liten detaljfråga i det stora sammanhanget. Vi vill bara att man skall hejda sig ett ögonblick och tillsätta en arbetsgrupp — eller kalla det gärna en utredning — innan man gör denna omdiskuterade förändring på det organisatoriska planet. Vi motionärer är ju inte ute efter några nya pengar — det vore naturligtvis mycket känsligt om så vore fallet — men vi är nog rätt många även inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen som skulle önska en utredning, och jag tycker för min del att det är en rätt blygsam begäran. Vi menar att den socialdemokratiska motionen 1653, som undertecknats av sju riksdagsmän med intresse för de konsumentpolitiska frågorna, har någonting ganska väsentligt att säga på ett litet men viktigt område. Och den motionen har inte blivit sämre därför att den nu har fått stöd av de borgerliga partierna i näringsutskottet. Den är fortfarande lika konsumentvänlig, och därför kan jag med gott samvete yrka bifall till reservationen 2 vid näringsutskottets betänkande nr 40. Vad går då reservationen ut på? Jo, enbart detta att den föreslagna överföringen av informationsansvar och resurser från prisoch kartellnämnden till konsumentverket inte skall komma till stånd förrän en närmare utredning visat om detta över huvud taget är lämpligt. Jag har inte försvurit mig åt tanken att det nuvarande tillståndet skall råda i all framtid, men jag tycker att detta är så intressanta och viktiga frågor att de borde kunna bli föremål för en utredning. Det är det som är avsikten med motionen, och jag yrkar därför, som sagt, bifall till reservationen 2 i näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Herr Romanus delar ju min uppfattning att den här organisationsfrågan som sådan inte är något stort problem. Man kan ha skilda meningar, det finns skäl som talar för och emot. Jag vill bara understryka att utskottsmajoriteten har den åsikten att övervägande skäl talar för genomförande av en organisationsförändring. Jag skulle gärna vilja läsa in den mening som jag saknade, när herr Romanus citerade utskottets skrivning beträffande resursfördelningen.

När det gäller herr Lindahls kritik mot utskottsmajoriteten tycker jag inte att han behöver hysa så stor oro därför att hans och våra partivänners motion har bildat underlag för en borgerlig reservation. Herr Lindahl säger att det är en ovanlig situation, och det är alldeles uppenbart — det är inte så ofta vi har ett sådant förhållande. Men det finns ändå en del saker som jag särskilt vill understryka.

Jag tror att herr Lindahl får svårt att hävda en sådan uppfattning, inte minst därför att det i stor utsträckning blir samma personal som konsumentverkets informationsavdelning får arbeta tillsammans med. Men herr Lindahl tog upp exempel på utredningar som hade skett under 1960-talet och underströk att man där hade arbetat steg för steg i samband med de olika arbetsuppgifter och målsättningar som man hade i anslutning till konsumentpolitiken. Det var närmast en sak som jag ändå tyckte att herr Lindahl glömde, och det var just att vi har fattat ett beslut om konsumentverket. En av de viktigaste uppgifterna som konsumentverket kommer att stå inför är, såvitt jag kan förstå, att gå ut till konsumenterna och sprida information om angelägna konsumentfrågor. Till den uppgiften har verket i dag en personal som omfattar 30 å 35 personer. Jag tror att konsumentverket icke kommer att missköta den arbetsuppgift som verket, om riksdagen så beslutar, kommer att få överta från prisoch kartellnämnden.
Herr talman! Herr Blomkvist påpekade att det inte är så vanligt att en socialdemokratisk motion kan vara underlag för en reservation från de tre icke-socialistiska partiernas representanter i ett utskott. Nej, men det är väl i det här fallet ett tecken på att det inte är någon ideologisk principiell fråga som vi diskuterar, utan att det mera är en lämplighetsfråga, en praktisk avvägningsfråga. Det är ju också, som herr Blomkvist är medveten om, både en socialdemokratisk motion och en motion från folkpartihåll som har varit underlag, även om det i reservationen yrkas bifall till den socialdemokratiska motionen, som ju är minst långtgående och som föreslår utredning i stället för ett rent avslag på den här punkten. Den slutsats man kan dra av den här situationen är väl just att det här inte är en fråga där partilinjer eller ideologiska linjer är så viktiga, utan det är en fråga om praktiska bedömningar. Det är riktigt — det är vi ense om — att det inte är någon stor fråga i det här sammanhanget. Det betyder inte att den är oviktig. Vi tycks vara ense om att det finns skäl för och emot den här ändringen. Herr Lindahl redovisade ganska framgångsrikt att de övervägande skälen talar emot ändring. I den situationen bör man väl, när man har en väl fungerande verksamhet, tills vidare behålla den och göra ytterligare överväganden innan man vidtar en förändring och för över den till ett verk som helt naturligt ändå kommer att ha ganska mycket att göra med att bygga upp sin nya verksamhet.
Herr talman! Jag nämnde inte i mitt förra inlägg konsumentverket, men det beror inte på glömska. När regeringen på sin tid tog ställning till den frågan och riksdagen fattade beslut om konsumentverket, så beslöt man samtidigt att SPK skulle finnas kvar som ett självständigt organ. Och det är min förhoppning att när regering och riksdag har gjort denna bedömning skall man heller inte avlöva detta organ, utan SPK skall ha möjligheter även i fortsättningen att bedriva en intensiv och ständigt förbättrad prisupplysande verksamhet. Jag tror att utskottsmajoriteten inte har varit alldeles okänslig för de här argumenten. Det står på ett ställe i utskottsmajoritetens skrivning följande: ”Utskottet saknar visserligen inte förståelse för den önskan som kan finnas på olika håll om att SPK:s nuvarande informationsverksamhet skall förbli intakt.” Det tycker jag är ett viktigt medgivande. Man drar visserligen enligt mitt förmenande inte de rätta slutsatserna av denna uppfattning, men det finns ändå en positiv synpunkt också i majoritetens skrivning. Herr Blomkvist påpekade att det finns åtta personer kvar i SPK som kan syssla med den informationsverksamheten. Det är kanske riktigt. Men det bör då också framhållas att man flyttar över 580 000 kronor till konsumentverket, och SPK har sålunda kvar allt som allt 80 000 kronor för allmän upplysningsverksamhet. Därtill kommer 310 000 kronor för publikationsverksamhet, exempelvis för tidskriften Prisoch kartellfrågor. Men den summan är alltså bunden till utgivning av trycksaker som vänder sig till en begränsad publik. Det är mot denna bakgrund jag menar, att har vi bestämt oss för att vi skall ha en intensifierad prisupplysningsverksamhet i det här landet, skall vi också ge detta organ sådana resurser att det kan verka och göra nytta. Ett beslut i dag, utan utredning, kommer enligt min mening att leda till en avlövning av prisoch kartellnämndens resurser på detta viktiga område.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att det avsnitt av utskottsmajoritetens skrivning som herr Lindahl läste upp citerade jag i mitt inledningsanförande, och när jag hade gjort det anförde jag de skäl som utskottsmajoriteten anser väger över för ett bifall till propositionen. Jag skall i övrigt, herr talman, inte ta upp någon debatt med herr Lindahl om hans påstående om avlövning.